Fru talman! Ja, ingen skulle vara gladare än jag om jag bara såg spöken på ljusa dagen. Då skulle jag vara riktigt nöjd. Det skulle betyda att det inte finns ett hot mot de kvarvarande rinnande vattendragen. Men om det vore så, Bengt-Ola Ryttar, kunde ni ha tillstyrkt mitt förslag, dvs. att utskottet skall uttala att de kvarvarande strömmande vattendragen skall ha ett skydd. Men det ville ni inte göra. Jag kan då säga att det faktum att man inte gjorde det tyder på att det existerar annat än bara spöken på ljusa dagen. Naturresurslagen, som Bengt-Ola Ryttar hänvisade till, finns inte längre. Den är inbakad i miljöbalken, en lagstiftning som s, v och mp gemensamt lade fram för riksdagen och som antogs för snart ett år sedan. Det innebär att det som stod i naturresurslagen i dag finns i kap. 1 och kap. 2 i miljöbalken. I kap. 1 slås fast att naturen har ett eget skyddsvärde, ett egenvärde, och alltså skall skyddas för sin egen skull. Det är en nyhet i svensk miljölagstiftning, men i det här fallet är det naturligtvis väldigt viktigt. Flodpärlmusslor m.m. har alltså enligt balken ett värde som gör att dessa biotoper skall skyddas. försiktighetsprincipen fast. Det betyder att om man inte är säker på att det är långsiktigt hållbart skall man gärna avstå. Dessutom innebär miljöbalken att miljöorganisationerna får en möjlighet till talerätt. Det påverkar naturligtvis ärenden. Jag skulle vilja veta: Varför tillstyrktes inte mitt förslag, om det nu är så att jag ser spöken på ljusa dagen?
Fru talman! Jag tror att Gudrun Lindvall underskattar den lagstiftning som vi har. Hon nämnde Ljungådalen som ett exempel där man vill bygga ut. I fallet Ljungådalen var det så att man ända upp till Vattenöverdomstolen hade fått tillstånd att bygga ut, men projektet är ändå stoppat. Det beror på att länsstyrelsen har lagt ett veto på det. Det är många blindskär att ta sig förbi innan det går att bygga vattenkraft. Men jag ser det fortfarande som vettigt och bra att i befintliga dammlägen sätta in en snurra som ger ström. Även om mängderna är små är det ett bidrag till vår energiförsörjning.
Fru talman! Ju mer Bengt-Ola Ryttar säger, desto mer inser jag att de spöken jag ser på ljusa dagen finns. Det visar också det faktum att det är många som nu söker bidrag ur den här potten just för att bygga ut strömmande vatten som tidigare har känts ganska säkra för utbyggnad och har haft ett skydd. Det blossar naturligtvis upp nya strider. Älvräddarna är på gång. Jag har fått många oroliga samtal om det här efter det att jag väckte min motion. Jag kan läsa lite grann ur nr 1 1999 av Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur, som tar upp just Svågan. Vattendomstolen har sagt ja. Där är man glad över att vattendomstolen försvinner och att det i stället blir miljödomstol i fortsättningen i och med balken. Men man är förvånad över att det trots att man arbetat så mycket inte finns en förståelse för att den biologiska mångfalden skall bevaras. Jag hoppas att miljöbalken kan slå igenom och att kap. 1 och kap. 2 gör att det blir omöjligt att bygga ut de kvarvarande vattendragen, och att vi får en politik som är uttryck för att vi verkligen på allvar vill bevara hotade arter. Jag är också övertygad om att det kommer att bli strid om alla de objekt jag har räknat upp om de går vidare. Jag hoppas, Bengt-Ola Ryttar, att Miljöpartiet och Socialdemokraterna kan stå på samma barrikad. Naturligtvis är detta frågor vi kommer att ta upp i det samarbete vi nu har mellan de tre partierna. Såvitt jag har förstått är både Centerpartiet och Vänsterpartiet beredda att ta bort det bidrag som är orsaken till dessa spöken på ljusa dagen. Jag skulle vilja höra om Bengt-Ola Ryttar också kan tänka sig det, eller om han kan tänka sig att mycket klart begränsa bidragen till att gälla teknikförbättringar i redan befintliga vattenkraftverk.
Fru talman! För att börja bakifrån kan jag säga att Vattenfall har vidtagit omfattande åtgärder för att effektivisera äldre vattenkraftverk. Jag förutsätter att man också kommer att fortsätta på den vägen. Nu har vi en trend med sjunkande energipriser, vilket gör att det blir svårare att genomföra sådana saker på marginalen. Troligen är det i det korta perspektivet som priserna går ned. Jag uppfattar det fortfarande som att Gudrun Lindvall inte har något konkret exempel på att utbyggnader som hon anser inte vara acceptabla har genomförts. Om ett sådant exempel uppträder och vi tillsammans kan göra bedömningen att utbyggnaden har skadat naturintressena på ett sätt som inte är förenligt med lagstiftningen skall vi naturligtvis resonera om det. Min absoluta uppfattning är att socialdemokratin har höga ambitioner på miljöområdet. De kommer vi också att fullfölja.
Fru talman! Bengt-Ola Ryttar talar om en död hand över vidareutbyggnad. Ja, säger kristdemokraterna. Varför inte i stället utnyttja de befintliga större kraftverken och effektivisera dem? Är det något fel i att göra så om det dessutom ger mer energi än vad de möjligheter till mindre utbyggnader som finns ger? Frågan är också varför man inte kan låta dessa 15 % investeringsbidrag enbart gå till sådant som redan är utbyggt - även när det gäller de mindre kraftanläggningarna - där vi redan har dammar. Visst har ändå Bengt-Ola Ryttar varit med när vi har pratat om miljöanpassad kraftverksutbyggnad i Klippen uppe i Västerbotten? Vi fick se hur det såg ut i verkligheten. Det var på ytan ganska vackert, men under ytan var den biologiska mångfalden rubbad och skadad. Varför inte ta vara på utvecklingsmöjligheterna och spara resten för framtiden? Är det egentligen socialdemokraternas linje?
Fru talman! Jag ser det som en klar socialdemokratisk politik att försöka klara energiförsörjningen, att hävda naturvärdena och att se till att man effektiviserar äldre anläggningar. Jag vet att Vattenfall har gjort omfattande insatser här. Det finns gott om exempel på det i Dalarna, där Vattenfall har gått in och gjort upp med privata kraftföretag för att få effektiviseringar till stånd. Det tycker jag har varit en bra utgångspunkt och en bra inriktning.
Fru talman! Är det alltså så att Bengt-Ola Ryttar är ledsen över att sträckan vid Brunnsberg i Österdalälven nu är räddad? En enorm majoritet av människorna där känner lättnad över att äntligen få bevara den spillra som trots allt finns kvar av den forna Österdalälven, där vi vet att öringen, harren och uttern leker i bäckarna. Är det någonting att vara ledsen över i dag?
Fru talman! Jag har personligen, Ulf Björklund, under många år ansett att Brunnsbergssträckan borde byggas ut - allra helst med det reviderade förslag som jordägarna hade. Mitt parti - Socialdemokraterna - har genom sin regering satt stopp för detta och tillfredsställt Ulf Björklunds syn på älvsträckan. Jag gratulerar Ulf till detta.

Fru talman! Folkpartiet har i motionen MJ803, yrkande nr 1, föreslagit en skärpning av älvskyddet i tre olika avseenden. För det första vill vi att det skall vara det för ett vattendrag redovisade skyddsbehovet som skall bedömas, oberoende av vilket syftet är med ett planerat ingrepp. För det andra vill vi att åtgärder för utveckling av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet eller utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret inte generellt skall undantas från detta skydd. För det tredje vill vi att kraven på sådana åtgärder, som ofta kallas mindre ombyggnader, skall skärpas så att de med säkerhet utesluter en faktisk utbyggnad. Det innebär alltså att vi vill rädda de orörda älvarna. Tyvärr är det på samma sätt med detta betänkande som med det vi behandlade före middagspausen. På grund av sjukdom hade jag ingen möjlighet att delta i justeringen och har därför ingen reservation. Men jag yrkar bifall till reservation 1 av Ulf Björklund och Ulla-Britt Hagström, som i huvudsak tar upp det som vi anför i vår motion.

Fru talman! Jag skall lämna älvarna och ge mig upp i luften i stället, för att tala om vinden. Med energiuppgörelsen togs ett första steg mot en annan energiproduktion än den som råder i dag. Vindkraften utgör ett av de alternativ som vi bör satsa på. Det finns redan i dag mycket kunskap om vindkraft och var man skall placera vindkraftverken för att de skall ge bra effekt och vara minimalt störande vad gäller intrång och buller. Det finns dess bättre ute i det svenska samhället många som är intresserade av att investera i vindkraft. Skälen för detta är dels ideella, dels numera i ökad utsträckning ekonomiska. Det är såväl enskilda människor som föreningar och företag som vill komma i gång med att bygga vindkraftverk. Ofta vill de bygga sina vindkraftverk i närheten av företagen eller sina bostäder för att kunna känna kopplingen till sitt bygge. Jag blev själv kontaktad av en företagare som hade god soliditet i sitt företag. Han resonerade så här: Som ett komplement till kapitalmarknaden är ett vindkraftverk ett bra och lönsamt alternativ. Men det fanns ingenstans att bygga det. I senaste numret av Ny Teknik kan man läsa att tre riskkapitalbolag bedömer att vindkraft har en lovande framtid och vill nu investera pengar i branschen. När det nu finns seriösa intressenter som vill komma i gång och bygga vindkraftverk är det inte rimligt att det stupar på att kommuner och länsstyrelser inte har platser att erbjuda. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till en pågående utredning och NUTEK:s för tillfället vilande undersökning över lämplig lokalisering av vindkraften. Utredningen skall avge sitt slutbetänkande den 1 juni i år. Förhoppningsvis fortsätter då också det arbete som NUTEK har påbörjat, så att vi snabbt kan se påtagliga resultat. Vi accepterar de skäl som utskottet angivit för ett avslag på motionen, men vill med detta inlägg och det särskilda yttrande som finns i betänkandet tala om att vi förväntar oss snabba och påtagliga resultat. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Fru talman! Beträffande ärendena i bostadsutskottets betänkande nr 6 om naturresursfrågor och vattenrätt yrkar jag bifall till reservation 2 under mom. 1 och till reservation 7 under mom. 6 samt till Centerpartiets reservation 5 under mom. 4. Det här säger jag nu för att få det avklarat på en gång. Gudrun Lindvall redogjorde nyss för Miljöpartiet de grönas ståndpunkt i frågan om älvskyddet. Därför tar jag endast upp det kommunala vetot. Miljöpartiet vill att regeringen tillsätter en utredning som skall komma med förslag till en ny bestämmelse om kommunalt veto. Vi vill att det skall gälla även för kärntekniska anläggningar. Regeringen skall inte ha möjlighet att fatta beslut om lokalisering av kärntekniska anläggningar utan att den berörda kommunens fullmäktige har tillstyrkt. Den kommunala vetorätten är en av hörnstenarna i den kommunala bestämmanderätten och en förutsättning för en reell demokrati. Det är inte alls bra när det går som med Polenkabeln; Karlshamns kommun blev helt överkörd. Men nu handlar det alltså om mellanlagring eller slutlig förvaring av kärnämne eller kärnavfall. Kommunerna har ett övergripande ansvar för kommuninvånarnas hälsa och miljö och måste naturligtvis ha det avgörande inflytandet över vilka verksamheter som skall få lokaliseras till kommunen. Ingen kan garantera ett säkert förvar av kärnavfall. Kommuninvånarnas representanter måste därför ges rätt att bestämma om miljöfarliga anläggningar och verksamheter skall finnas i kommunen, och i så fall vilka typer. Vem av er skulle vilja åka hem och säga att det kommunala vetot nog är bra men att det inte skall gälla det farligaste av allt. Nog måste riksdagen kunna ompröva tidigare ställningstagande och rösta ja till det här förslaget och åtminstone få en utredning i frågan. Tack, fru talman!
Fru talman! Jag hade förväntat mig en debatt i den här frågan med Rigmor Ahlstedt, men hon har tydligen avvikit, så nu blir det med Helena Hillar Rosenqvist i stället. Jag tror att man måste bestämma sig för vilken nivå som skall vara grundbulten i det demokratiska system som vi har i Sverige. Enligt min uppfattning är det solklart att den nationella nivån har det övergripande ansvaret för demokratins funktionssätt. Om det här splittras på ett sådant sätt att det inte går att utöva politiken så att man kan lösa de gemensamma problemen har man liksom missat roten, upphovet, till statsbildningen över huvud taget, som helt enkelt var att man skulle hitta ett sätt att försöka lösa gemensamma problem. Om man ger en nivå rätten att blockera en lösning utan att ha en annan lösning i beredskap gör man demokratin en otjänst.
Fru talman! Jag anser att man skulle ha tänkt på detta innan man drog i gång kärnkraftsverksamheten i Sverige. Så länge kärnkraftverken tickar och går produceras avfall. Jag inser att man måste ta hand om det här avfallet på något vis, men ju längre tid de går desto mer avfall blir det. Det kan inte Bengt-Ola Ryttar komma ifrån. Han kan inte heller komma ifrån att det faktiskt är kommunerna som har det övergripande ansvaret för kommuninvånarnas hälsa och miljö. Jag vet inte riktigt hur staten skulle kunna tillgodose det. I det fall som Bengt-Ola Ryttar hänvisar till där en kommun där SKB håller på att prospektera säger nej måste man komma överens. En överenskommelse är den enda framkomliga vägen. Om man inte kommer överens finns det ett antal kärnkraftverk som måste kunna hysa det här avfallet när de stängs. Hela kärnkraftverket blir ju en avfallsanläggning.
Fru talman! Helena Hillar Rosenqvist! Vi har provat den här hårda modellen av kommunalt veto. Därför behöver vi inte utreda effekterna av det. Riksdagen har dragit slutsatsen att det inte går att upprätthålla en så hård linje som det här innebär. Därför infördes den här öppningen i det kommunala vetot. Ytterst måste ju det livsfarliga kärnavfallet förvaras någonstans. Staten kan inte sätta sig i en sådan situation att kommun efter kommun lägger veto. Då står vi med kärnavfallet uppe på markytan och kan ingenting göra med det.
Fru talman! Som sagt: Det här skulle man ha tänkt på innan. Det kan inte ha varit alldeles omöjligt att inse att den här situationen skulle uppstå. Möjligtvis trodde man att flera önskade ha kärnkraften och därmed följande avfall. Man kan tänka sig att kommun efter kommun inser att det här är fullkomligt livsfarligt och att de inte kan ta ansvar för att stoppa ned kärnavfallet i marken. Om man inte kan komma fram till någon överenskommelse kan jag inte se det på något annat vis än att kärnkraftsanläggningarna själva får härbärgera avfallet.

Fru talman! Den kommunala vetorätten är väldigt viktig, framför allt när det gäller möjligheten att säga nej till miljöstörande anläggningar. Nu togs den här möjligheten bort 1990 när det gällde de kärntekniska anläggningarna. Sedan dess har Miljöpartiet kämpat för att återupprätta det fullständiga kommunala vetot. Det är som Helena Hillar Rosenqvist sade en hörnpelare i den kommunala självbestämmanderätten och en förutsättning för en reell demokrati. Det finns ett unikt exempel på ett folkligt initiativ och en uthållig kamp för rätten att säga nej till kärnavfall. Det är aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll som i snart 19 år har vaktat berget på gränsen mellan norra - Munkedal, Tanum och Dals-Ed - förklarade när vetot även omfattade slutförvar av kärnbränsle att de skulle använda det för att förhindra att Kynnefjäll blev en sopstation. Aktionsgruppen vaktar berget dygnet runt, året runt, och den ansvariga myndigheten SKB, Svensk Kärnbränslehantering, har ännu inte avskrivit berget trots att kommunerna och aktionsgruppen flera gånger har begärt besked. Det här visar på de orimliga effekter som undantaget i det kommunala vetot skapar. Hur länge skall berget behöva vaktas av lokalbefolkningen? Jag är inte ensam om den frågan. Dessutom frågar man sig var miljökonsekvensbeskrivningar finns när det gäller att garantera säkert förvar av kärnbränsle. Det handlar om 24 000 år. Det handlar om tusen generationer framåt. Sanningen är den, fru talman, att det inte existerar någon miljökonsekvensbeskrivning i hela världen för slutförvar av kärnbränsle. Det är alltså livsfarligt. Vår före detta statsminister och Bengt-Ola Ryttars före detta partiledare har sagt: Kärnkraften hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. Det tycker jag är en stark mening som talar om vad det handlar om. Jag yrkar bifall till reservation nr 7. Jag vill också, fru talman, yrka bifall till Centerns reservation nr 5 om klassning av vindkraften som riksintresse. Egentligen handlar det om att klassa områden av riksintresse för vindkraft. Det är det saken gäller. Detta är viktigt för att på mer jämlika villkor kunna diskutera vindkraftsutbyggnad, kulturminnesvård, naturvård och friluftsliv - de andra s.k. riksintressena. Avvägningar måste självklart göras. Det är ingen som menar att vi skall lägga vindkraft överallt och på alla ställen - speciellt inte på de vackraste ställena vi har. Självklart är det inte så. Men vi skall ta vårt ansvar för en hållbar utveckling på energiområdet, och då behövs det en mer positiv reglering och bättre utrymme för vindkraften där den fungerar bäst. Det handlar inte minst om den havsbaserade vindkraften men också om etablering t.ex. i det inre av Norrland kring de stora vattenreservoarerna. För inte så länge sedan stoppades ett intressant projekt med sju havsbaserade verk utanför Öland därför att Kammarkollegiet, som inte ansåg anläggningen vara samhällsnyttig nog, överklagade till Miljööverdomstolen - detta trots att alla remissinstanser och även vattendomstolen varit positiva. Nu försenas projektet med minst ett år, om det alls blir av. Detta menar jag är absurt när det handlar om ren energi och ett framtidsalternativ med speciell ny svensk teknik. Ett fastställande av områden med riksintresse för vindkraftverk är just nu det som kanske fattas för att få fart på utbyggnaden.
Fru talman! Jag tycker att Per Lager skulle vara utomordentligt nöjd med att det nu finns beslut om kärnkraftens avveckling. Jag tycker att Per Lager borde vara angelägen om att vi på bästa möjliga sätt kan ta vara på kärnkraftsavfallet. Det är inte säkert att vi klarar den här hundraprocentiga lösningen, men vi måste ändå ha en lösning i någon form och den måste räcka ända tills avfallet är borta från jordens yta. Var konstruktiv, Per Lager, även i den här frågan! Ni har haft stor framgång med ert envetna kärnkraftsmotstånd och fick i slutändan rätt såtillvida att vi nu har ett beslut om avveckling. Var också konstruktiva när det gäller att ta reda på avfallet från den här processen!
Fru talman! Ja, Bengt-Ola Ryttar, vi är konstruktiva. Vi försöker så gott det går att hitta de lämpliga lösningarna för kärnavfallet, som vi alla måste ta ansvar för. Det finns; vi kan inte skicka det någon annanstans. Men det måste göras med hjälp av överenskommelser - kalla det gärna en nationell samling eller någonting sådant - kring frågorna. Man skall inte tvinga på de enskilda kommunerna det här ansvaret. Detta skall ske i en bred diskussion där man framför allt tittar på var det finns riskområden och var den stora risken i dag finns kring de kärnkraftverk som är i drift. Som Helena Hillar Rosenqvist tidigare sagt kan en lösning vara att man lägger avfallet just där kärnkraften finns i dag, dvs. kärnkraftsanläggningarna blir förvaring. Varför? Jo, att stoppa ned det i berget skapar ingen trygghet. Det vet vi. Den metoden är inte säker. Då är det kanske - jag säger kanske - bättre att ha det under uppsikt tills vi hittar den säkra metod som vi måste hitta förr eller senare.
Fru talman! Jag måste fråga Per Lager: Varför är i så fall den kommunala nivån den absolut rätta för att fatta det här beslutet? Om en majoritet i min hemkommun, som är ganska stor till ytan, ansåg att kärnkraftsavfallet skall stoppas ned i min hemby medan vi bybor alla är emot detta, varför skulle då vi kunna köras över när inte kommunen kan köras över? Det är inte en logisk inställning som Miljöpartiet och Centerpartiet har i den här frågan. Jag tycker att ni skall ta er en ordentlig funderare på demokratins principer och förutsättningar.
Fru talman! Ursäkta, nu förstod jag inte Bengt Ola Ryttar riktigt. Menade han om kommunen kör över den enskilde medborgaren? Jag förutsätter att man fattar beslut i fullmäktige i de här frågorna. Sedan tycker jag att om vi skall värna om den kommunala självbestämmanderätten skall vi göra det ordentligt. Vi har ett stort gemensamt problem i kärnavfallet, och det skall vi lösa på ett särskilt sätt. Vi skall inte tvinga på det på olika kommuner som i fallet Kynnefjäll, som jag har beskrivit, där Svensk Kärnbränslehantering aldrig ger något besked. Lokalbefolkningen får aldrig reda på vad som kommer att hända, utan man sitter och vaktar i denna lilla stuga. Detta är en orimlig effekt av att kommuner inte har rätt att säga nej.

Fru talman! Det betänkande som vi behandlar i kväll handlar om att regeringen gör en utredning och sedan återkommer till riksdagen för slutligt ställningstagande om införande av upplåtelseformen ägarlägenheter. Denna fråga debatterades i riksdagen onsdagen den 17 februari, och vi socialdemokrater har inte ändrat uppfattning. Vi anser däremot i ett särskilt yttrande att frågan om initiativet är märklig - att med endast en rösts övervikt besluta om ett nytt initiativ beträffande ägarlägenheter. Konstitutionsutskottet har uttalat sig om initiativrätt i samband med grundlagsreformen i början av 1970-talet. Konstitutionsutskottet förutsatte då att utskottens möjligheter att genom initiativ aktualisera ärenden skulle begagnas varsamt och framhöll att ärenden bör väckas genom motioner och propositioner. En fråga som vi socialdemokrater ställer oss är: Varför är det så bråttom med införandet av ägarlägenheter? Frågan har ju diskuterats ända sedan slutet av 1800-talet. Fru talman! Vi socialdemokrater anser att bostaden är en av hörnstenarna i välfärdspolitiken och att alla människor som så önskar skall ha möjlighet till en bra bostad till en rimlig kostnad i en trygg och bra miljö samt få möjlighet till inflytande i boendet. För oss är bostaden en social rättighet. För oss är inte ägandet det viktigaste utan rätten att få disponera eller bestämma själv, dvs. ha boendeinflytande. Det får aldrig vara storleken på plånboken som avgör om människor får boendeinflytande. Det är därför vi sätter boendeinflytande främst på vår agenda och vill utveckla hyresrätten och bostadsrätten. Boendet skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden i livets olika skeden. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till socialdemokraternas reservation angående förslaget om införande av ägarlägenheter.

Fru talman! Det är bra att vi i det här landet har en konstitutionell möjlighet till utskottsinitiativ, så att vi här i dag åter kan få fatta det viktiga beslutet om en utredning av ägarlägenheter; det som inte fungerade för några veckor sedan här i kammaren på grund av felaktigheter vid voteringen. Det socialdemokraterna framför i sitt särskilda yttrande, att detta utskottsinitiativ skulle vara ett missbruk av de demokratiska rättigheter som utskottet har enligt 3 kap. 7 § riksdagsordningen, är nonsens. Det skulle möjligtvis ha bäring om betänkandet hade blivit nedröstat på korrekta grunder. Men så var inte fallet den här gången. Det var ju lite schabbel. Det är därför vi har tagit det här initiativet. Därför vill jag här och nu berömma Vänsterpartiet för att man utan erinran ställer sig bakom att initiativet fick tas i utskottet, utan att man för den skull delar åsikten i fråga. Jag vill här med kraft markera att det bara är socialdemokraterna som är emot initiativet, och det tycker jag är svagt. Debatten som sådan om ägarlägenheter förde vi, som Carina Adolfsson sade, för några veckor sedan. Den tycker jag inte vi behöver ta igen. Jag vill bara kort nämna de för oss moderater viktigaste delarna, ytterligare valfrihet och inflytande i boendet för den enskilda människan. Här ger vi i dag faktiskt regeringen möjlighet att skapa utökad valfrihet för oss alla som bor, genom att fatta ett beslut om utredning av ytterligare en upplåtelseform. Det är en utredning som kan gå fort. Det mesta i underlagsmaterial finns ju. Våga ge bostadskonsumenterna verktyg för en större valfrihet även i flerfamiljshus: hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Låt dem som skall bo få bestämma! Släpp era ideologiska låsningar och rösta för äganderätten i flerfamiljshus! Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 7 och avslag på reservationen.

Fru talman! Det måste finnas en frihet att välja mellan olika former som hyresrätt, kooperativ hyresrätt, ägarlägenheter, bostadsrätt, radhus, kedjehus och villaboende. Regeringens ickebostadspolitik har faktiskt lett till att vi i dag har blivit tvungna att inrätta såväl en "bostadskreditakut" som en "bostadsbidragsakut". Därför är det dags för regeringen att ta ett helhetsgrepp över bostadspolitiken, så att medborgarna kan bo bra till ett rimligt pris. Därför tycker jag att det är idé att än en gång lyfta fram diskussionen om ägarlägenheter. Till bostadspolitiken hör rättvisa, men inte den millimeterrättvisan att alla skall ha lika stor yta, lika stor hyra eller lika god standard. Det måste få bero på hur den enskilde vill prioritera och kan prioritera användandet av sina resurser. Sverige har Europas högsta boendekostnader. De tar i dag i snitt 30 % av familjens disponibla inkomster. Vi sade senast i den här debatten att ägarlägenheter diskuterades redan under senare delen av 1800 talet. Sådana finns i stora delar av Europa. Inte minst Ewa tog upp frågorna om Danmark, Norge, Tyskland, Belgien, Frankrike, Italien osv. Jag skall inte räkna upp dem igen. Men i går demonstrerade ungdomar utanför Riksdagshuset med krav på bostäder. De vill ju ha någorlunda billiga bostäder, eftersom många ungdomar är i skriande behov av att kunna få en egen bostad. Det kunde vara enkla bostäder. De hade t.o.m. förslag om att bygga om ålderdomshem som blivit omoderna inom särskilda boendeformer, för att ungdomar skulle kunna ta över dem. De här ungdomarna är mycket beroende av att byggmarknaden tar fart igen. Jag tror att det för att kunna möta också ungdomars behov måste bli fart på byggandet igen, så att det blir billigare lägenheter att tillgå för ungdomarna. En stimulans kan vara att ge en ny upplåtelseform, nämligen ägarlägenheter. Nu tappar väl någon hakan och tror att jag säger att det är ungdomarna som skall ha råd att bo i ägarlägenheter. Det tror jag inte. Men jag tror att det skulle kunna leda till en ny byggrusch, att man skulle kunna motverka den stiltje som byggandet har. Statistiken har inte kunnat visa någon lägre siffra än den för 1998. Efterfrågan måste tydligt mötas av byggande, såväl ombyggnad som nybyggnad av lägenheter och villor. Då har ägarlägenheter en fördel. Man kan bo billigare. Hyresgästen kan ta egna lån för sin lägenhet och därmed göra avdrag i deklarationen. Samhällsekonomin kan uppmuntras med ett personligt sparande. Ägarlägenheter stärker också pantvärdet för lägenheten. Ägarlägenheter ökar brukarinflytandet och minskar riskerna för kreditförluster. I tätorternas centrum saknas i dag bostäder för ägande. Man har insett för sent att bidrag och subventioner är långsiktigt negativt för bostadspolitiken. Det är många bostadsrättsföreningar som går i konkurs eller måste rekonstrueras. Flera kommunala bostadsbolag har det ekonomiskt svårt. Bostadsutskottet var på besök i Karlskrona. Vi besökte t.ex. Statens bostadskreditnämnd. De påvisade att de hade ökat sina åtaganden. År 1997 hade de 1 445 000 åtaganden, 1998 hade de 2 262 952 åtaganden, därför att staten tidigare har tagit riskerna, och investeringsbesluten har inte behövt kosta så mycket. Det har bokstavligt talat bara varit att sätta spaden i jorden. Bostadsbyggandet måste alltså styras av marknadens efterfrågan också, inte enbart av regleringar och generella subventioner. Fru talman! Det är faktiskt också så i dag att 65 % av hyreskostnaden kan bestå av skatter och avgifter. Tittar vi närmare på det genomsnittliga skattetrycket i hela ekonomin finner vi att det är 54 %. Vi kristdemokrater tycker att det är bättre att de som så önskar får ansvara för sin del av hyresrättens eller bostadsrättsföreningens belåning. Då kan familjen dra av räntan i deklarationen, på samma sätt som en villaägare kan göra. Jag har exempel som visar att man har flyttat från bostadsrätt till villa och på sätt fått en billigare hyra. Ett personligt låneansvar ger också större flexibilitet på det sättet att den enskilde bostadsrättshavaren eller hyresrättsinnehavaren själv kan bestämma storleken på det egna kapital som han vill skall vara nedlagt i själva bostadsrätten, hyresrätten eller ägarlägenheten. På så sätt tycker jag också att samhällsekonomiskt sparande uppmuntras. Slutligen, fru talman, måste bostadspolitiken bygga på behov. Människors behov är en god boendemiljö med sunda hus, trygghet, inflytande, gröna och sköna bostadsområden, som är välplanerade, välfungerande och har trivsamma bostäder. Därför måste hyresgästernas roll förstärkas. Vi måste öka konsumenternas påverkan med större flexibilitet i byggandet och därmed konsumenternas möjligheter till val. Jag yrkar bifall till majoritetsförslaget. Jag ställer mig helt bakom det Ewa Thalén Finné sade tidigare i sitt anförande. Jag brukar inte instämma direkt i det moderaterna säger, men i dag kan jag faktiskt göra det i Ewas tal.

Fru talman! I den debatt som fördes när det här ärendet behandlades förra gången uttryckte jag min tillfredsställelse över att utskottets majoritet kunde enas om att begära att regeringen skall lägga fram förslag om upplåtelseformen ägarlägenheter. Jag anser inte att det finns något skäl för att jag skall upprepa de argument som jag framförde då. Jag vill nöja mig med att yrka bifall till utskottets hemställan i det här betänkandet. Jag kan, liksom Ulla-Britt Hagström, instämma helt i det Ewa Thalén Finné har anfört om skälen till utskottets initiativ. Det var faktiskt s.k. schabbel vid voteringen som gjorde att utskottets hemställan inte bifölls den gången.
Fru talman! Ni behöver inte vara rädda, jag tänker inte använda tio minuter för att framföra min åsikt utan snarare en minut. För klarhetens skull tänker jag yrka bifall till utskottets förslag till utredning om ägarlägenheter. Vi tar inte ställning till upplåtelseformen som sådan i den här omgången. Det kan vi inte göra förrän vi har sett hur förslaget kan komma att se ut och det har varit ute på remiss. Vi avvaktar utredningen och hoppas att vi får en sådan till stånd vid morgondagens votering.

Fru talman! Jag anmälde mig först inte till debatten i tron om att vi inte skulle ha någon debatt. Men jag kan inte låta bli att kommentera ett par saker som har sagts i debatten. Ewa Thalén Finné sade: "Släpp era ideologiska bindningar." Jag skulle kunna travestera henne och säga: "Släpp era ideologiska bindningar och rösta för en social bostadspolitik." Jag antar att Ewa Thalén Finné, precis som jag, vilket är rimligt, har en ideologisk bindning med utgångspunkt i hennes politiska ståndpunkter. Jag har en ideologisk bindning, precis som hon. Hon framför sin ideologiska bindning, och jag framför min. Jag tänker inte släppa den. Det finns en aspekt som över huvud taget inte kom upp i den förra debatten, och det är förvånande. Ägarlägenheterna kommer att bli en bra skattebas för staten. De kommer naturligtvis att pressa upp priserna och taxeringsvärdena av bostäderna. Det kommer att bli en effektiv skattebas, ungefär den skattebas som man från moderat håll normalt sett alltid kritiserar. Detta är egentligen det enda positiva. Det är en möjlighet för oss att plocka ut lite grann av förmögenhetsbeskattningen. Det är lite svårare att hänga med i kd:s resonemang. I ena stunden säger man att det stora problemet i dag är att ingenting byggs. I nästa stund pratar man om hur illa det var när alla subventioner försvann och byggandet upphörde, men det skulle inte vara några subventioner för då blev det fel i byggandet. Jag hade lite svårt att hänga med i det resonemanget. Det är helt klart att kd har rätt. När subventionerna försvann och det blev en marknadsanpassning av byggandet, avbröts i stort sett allt byggande. Någonstans måste man bestämma sig för vad man vill. Jag tror att man gör en missbedömning om man tror att det kommer att byggas fastigheter med ägarlägenheter som upplåtelseform. Ägarlägenheter kommer huvudsakligen att finnas i det gamla beståndet - när det är lönt att köpa - men knappast i någon större utsträckning i det nya beståndet. Jag tror inte att detta kommer att leda fram till vad Ulla-Britt Hagström vill uppnå, nämligen ett ökat byggande. Jag ber om ursäkt för att jag har dragit i gång någon form av debatt. Jag ser att jag har fått ett par repliker. Jag yrkar bifall till reservationen av socialdemokrater och vänsterpartister.

Fru talman! Jag vill göra en liten reflexion över Sten Lundströms inlägg. Den gäller frågan om den ökade skattebasen, med andra ord fastighetsskatten. Vi står inte bakom fastighetsskatten. Vi vill inte ha någon fastighetsskatt. Vi tycker att den skall slopas. Det är inte något problem för oss. Med en slopad fastighetsskatt får man billigare boendekostnader. Ni skall fundera över fastighetsskatten: Slopa den!
Fru talman! Det handlar inte bara om fastighetsskatten. Det handlar även om en förmögenhetsbeskattning, som i Stockholms innerstad med automatik kommer att bli följden av priserna.

Fru talman! De partier som fortfarande värnar om den generella välfärden - vården, omsorgen och annat - kan hälsa en ökad skattebas med tillfredsställelse.

Fru talman! Nu skall jag förenkla, likaväl som Sten Lundström förenklar. Om jag säger till Sten Lundström att köpa en egen bil, kommer bilskatten att öka. Tror Sten Lundström på det också? Vi vill inte heller ha fastighetsskatt. Kristdemokraterna vill på sikt få bort fastighetsskatten. Det är helt klart att ägarlägenheter - en ny form av boende - sätter fart på byggandet. Om inte annat flyttar folk vidare till äldre lägenheter. Det blir en rotation. Det kan vi aldrig komma ifrån. Jag undrar verkligen om Sten Lundström tycker att subventionerna har varit bra, när det hela landat i att Statens bostadskreditnämnd hade 2 262 952 åtaganden under 1998. Det kan inte har varit något exemplariskt subventionssystem.
Fru talman! Det är mycket möjligt att det system vi hade inte var exemplariskt, men i varje fall tillfredsställde det Ulla-Britt Hagströms behov av ett ökat byggande. Enligt hennes eget sätt att uttrycka det var det bara att sätta spaden i marken. Det var egentligen det jag kritiserade. Det som kommer att vara eftertraktat som ägarlägenheter kommer inte i någon större omfattning att skapa en rotation och nybyggande. Det kommer i huvudsak att handla om att omvandla befintlig byggnation. Det kommer inte med automatik att innebära att det byggs nytt.
Fru talman! Herr Lundström säger att detta tillfredsställer byggandet och att det är bara att sätta spaden i marken. Visst är det så. Men detta ledde till att det blev en krasch. Under 1998 byggdes det knappast något alls, 10 000-12 000 lägenheter. Jag har sett olika siffror. Det har varit så lite att statistiken inte har kunna påvisa mindre. Detta ledde till en negativ spiral. Om vi inför en ny boendeform, ägarlägenheter, med en ny rörelse på bostadsmarknaden, är jag övertygad om att bostadsbyggandet kommer att öka.
Fru talman! Jag tar det sista först. Vi får väl se. Visserligen tror jag att den utredning en tillfällig majoritet i riksdagen skall beställa kommer att visa på de svårigheter som finns. Ni kanske inser, precis som i förra debatten, att ni som är för ägarlägenheter har olika syn på vad som är en ägarlägenhet. Det gällde huruvida man skall bo eller inte bo och huruvida det skall vara kooperativ form i den totala hanteringen. Jag har en känsla av att när utredningen väl läggs fram kommer denna majoritet inte att finnas i kammaren längre. Jag delar inte Ulla-Britt Hagströms uppfattning. Det kommer inte att bli rotation. Ulla Britt Hagström tog upp en sak till, men jag tappade den i en hast. När man står i talarstolen har man ingen möjlighet att anteckna. Det var när subventionerna försvann som problemet uppstod. Det var efter den heliga natten när socialdemokrater och folkpartister bestämde sig för att nu förändra hela systemet för bostadssubventionering. Det är när sådant händer och bostadsbidragen sänks från 9 miljarder till 5,6 miljarder som efterfrågan dör. Det en historieförfalskning. En marknadsanpassning av byggandet har gjort att byggandet har sjunkit. Det beror inte på tidigare subventioner.

Fru talman! Jag har begärt ordet, inte för att diskutera frågan om ägarlägenheter eller ej. Det har på ett förtjänstfullt sätt argumenterats kring den frågan utifrån mina värderingar av Carina Adolfsson. Hon har också på ett förtjänstfullt sätt berört den mera principiella fråga som ligger bakom att kammaren har ett ärende här i kväll, nämligen det utskottsinitiativ som majoriteten - en mycket knapp majoritet - har tagit för att uppenbarligen enbart korrigera ett som man uppfattar felaktigt riksdagsbeslut. Jag vill utifrån den utgångspunkten slå fast att det finns all anledning för oss - alla riksdagsledamöter, inte bara konstitutionsutskottets ledamöter - att i olika sammanhang tillsammans slå vakt om de principer och de spelregler som riksdagen eller kammaren har satt upp för sin verksamhet. Som framgår av det särskilda yttrande som finns i betänkandet och som Carina Adolfsson har berört var ju avsikten när initiativrätten infördes för alla utskott i samband med författningsreformen 1970 att denna initiativrätt, enligt KU:s yttrande och med kammarens instämmande så småningom, skulle begagnas med yttersta försiktighet. Man hade också tanken att man skulle samlas gemensamt kring initiativ och att det skulle handla om väsentliga och viktiga frågor, som man på det sättet gav riksdagen en möjlighet att ta upp utan att få en proposition eller att ha motioner från allmänna motionstiden att bygga upp ett förslag kring. Jag tycker att det är bra att den möjligheten finns, men jag tycker att man, precis som KU då sade, skall begagna den med stor försiktighet och också eftersträva så stor enighet som möjligt. I samband med att riksdagen behandlade den här frågan 1970 fanns det också en motion där man ville att det skulle finnas ett minoritetsskydd på det sättet att en minoritet i utskottet skulle kunna åstadkomma ett initiativ. Mot bakgrund av den principiella uppfattningen kring enighet och försiktighet ansåg inte riksdagen att det fanns någon anledning att bifalla en sådan motion, utan de principer och regler som då bestämdes utformades så som vi har klargjort här. Fru talman! Jag vill återigen säga att anledningen till att vi har ärendet på riksdagens bord i kväll är att man uppfattar ett beslut i denna riksdag som felaktigt och vill korrigera det på det här sättet. Och jag tycker att det visar lite bristande respekt för riksdagens beslut. Man kan också fundera över på vilket sätt allmänheten skall reagera i det här sammanhanget. Vi strävar ju i många andra sammanhang efter att försöka öka respekten för både politiken och för politikerna, men inger det verkligen respekt utåt om kammaren raskt kan ändra ett beslut som man uppfattar vara felaktigt? Jag skulle gärna, bl.a. från utskottets ordförande Knut Billing och andra, få några principiella kommentarer kring den frågeställning som jag här har berört.

Fru talman! Göran Magnusson! Jag ger Göran Magnusson i princip helt rätt: Det här är ingenting som skall missbrukas. Han säger att vi skall ha respekt för de beslut som fattas i kammaren. Jag håller helt med. Men vi har i dag i den här kammaren en överenskommelse mellan våra partier om ett kvittningssystem. På något sätt känner jag att om vi alla skall ha respekt för det kvittningssystemet är det också väldigt viktigt att det inte missbrukas, och det var ju faktiskt bl.a. det som hände här. Men jag tycker inte att vi skall gå närmare in på detaljer egentligen. Om man inte kan ha respekt för kvittningssystemet så tycker jag att det leder till slutsatsen att vi inte kan ha något kvittningssystem, utan att vi måste ha obligatorisk närvaro av alla. Jag tycker att det är rimligt att en felaktighet, som det var i det här fallet, också skall kunna rättas till. Sedan tycker jag inte att vi skall väcka utskottsinitiativ i frågor som faller i kammaren på andra grunder, och där ger jag Göran Magnusson helt rätt; detta skall inte missbrukas. Men jag tycker att det är rimligt att man faktiskt kan rätta till ett sjabbel som begicks i kvittningssystemet.
Fru talman! Jo, det här med respekten är ju väldigt viktigt, men det är väl just hänvisningen till fel i kvittningssystemet som ger mig anledning att begära ordet också. Kvittningssystemet finns ju inte i konstitutionen. Det är ju faktiskt de röster som avges vid kammarens debatt och omröstning som är de som gäller. Och jag tror att det vore bra för Eva Thalén Finné att något fundera över vad detta med kvittningsmaskineriet egentligen betyder. Om vi vet i förhand hur det skall gå, varför skall vi då besvära riksdagsledamöter med att gå hit och trycka på knappar egentligen? Vi kan ju på något sätt ändå meddela då att det är det här beslutet som gäller. Det tycker jag att man på allvar skall fundera över, om det verkligen är den utveckling vi vill ha. Jag är anhängare av att partierna informellt sköter ett kvittningssystem, men jag vill understryka ordet sköter, därför att det kan inte få vara så att man beter sig - jag höll på att säga lite hur som helst inom ramen för kvittningssystemet, därför att det i alla fall går att rätta till besluten så småningom genom att man tar om en repris här. Det kan inte vara ägnat att stärka respekten för det politiska arbetet eller för Sveriges riksdag i allmänhetens ögon. Därför har jag funnit anledning att begära ordet i denna relativt sena timma i riksdagen, för att något understryka det principiella problemet kring det utskottsinitiativ som har tagits enbart för att rätta till ett som man uppfattar det felaktigt beslut i kammaren, och i en fråga som inte har någon som helst betydelse för nationens fortbestånd under de närmaste kvartalen.
Fru talman! Det är ju just det som är vitsen med kvittningssystemet, att det inte har någon legal grund. Det är ju därför det är så viktigt att vi också har den här respekten oss emellan för att få kanske en drägligare arbetstillvaro. Sedan kom vi in på det här med att besluten var färdiga när frågorna kommer hit, och att vi kanske inte skulle behöva komma hit och besväras och trycka på knappar, som saken uttrycktes. På sätt och vis är ju besluten färdiga. Det är väl inte så många, tycker jag när jag sitter här, som ändå avviker från utskottens majoritetsförslag, även om det händer. Så jag tycker att man skall vara lite försiktig i den kommentaren, även om en och annan emellanåt avviker - det vet jag.
Fru talman! Den principiella uppfattningen man skall ha kring ledamotsskapet i riksdagen är ju att man faktiskt sitter som en individ och röstar som en individ. Jag har alldeles nyss gått igenom voteringslistan från en tidigare votering i denna kammare i dag, och med det vanliga språkbruk som vi brukar använda oss av kan jag identifiera ett tiotal s.k. felröstare. Men hur vet jag egentligen att de har röstat fel? Och från vems synpunkt har de röstat fel? Det här rymmer ju en stor principiell fråga, nämligen att vi måste ha respekt för att det är den i kammaren avgivna rösten som skall räknas. Blir det enligt gruppledares och andras uppfattning på något sätt fel kan det inte korrigeras genom att man kör en repris. Jag tror att Eva Thalén Finné och jag har en gemensam uppfattning om Miljöpartiets inställning till folkomröstningar. Miljöpartiet älskar alla folkomröstningar som de vinner. De som de förlorar är det oftast något fel på och bör göras om. Det är samma brist på respekt för dem som då har röstat, alltså det svenska folket som har röstat i en folkomröstning.
Fru talman! Jag har förstått att det här räknas som ett nytt anförande, men jag föredrar ändå att stå här i bänken och tala. Jag har inget emot att Göran Magnusson står kvar uppe i talarstolen. Jag kan nöja mig med att konstatera att Eva Thalén Finné har klarat av debatten om varför det var nödvändigt att ta ett initiativ. Jag har dock anledning att ta upp några synpunkter på det som Göran Magnusson sade. Han sade att man skall använda det här med yttersta försiktighet. Det är rätt. Det skall man göra. Det menar jag att vi har visat prov på i det här fallet. Vi har skött det här ärendet med försiktighet. Det var, som Göran Magnusson sade, ett ärende som var väsentligt. Det var en viktig fråga där det hade begåtts ett formellt fel, något som faktiskt också erkändes av de berörda. Då ansåg jag som ordförande att det var rimligt att ta detta initiativ och lägga fram för bostadsutskottet att vi skulle ta upp ärendet en gång till. Göran Magnusson säger att det var en knapp majoritet. Får jag fråga Göran Magnusson: Har det något som helst med saken att göra? Är det inte så att vi fattar beslut med majoritet i denna kammare? Det betyder att det är ointressant om det är en röst eller tio röster. Det räcker med en majoritet. Är det inte på det sättet? Och är det inte på det sättet att en respekt för beslut också innebär att Göran Magnusson får finna sig i att respektera de beslut som fattas av ett annat utskott? Han kan naturligtvis som vice ordförande i konstitutionsutskottet komma och försöka läxa upp oss andra för att vi inte följer den ordning som han tycker att man skall följa. Men jag måste säga att jag tar det som en merit. Att Göran Magnusson kritiserar mig och majoriteten i bostadsutskottet tar jag i det här fallet snarast som en merit, som ett tecken på att vi gjorde rätt när vi såg till att ärendet åter blev föremål för riksdagens möjlighet att påverka och besluta.
Fru talman! Vi behöver säkert inte hålla på så förfärligt mycket längre, men jag har inte sagt att själva sakfrågan, alltså den som gäller ägarlägenheter, är av väsentlig betydelse. Vad jag har sagt och menat är att om man skall väcka ett initiativ skall det vara en fråga av väsentlig betydelse. Ingen kan ju hävda, annat än möjligen de mest trogna partiideologerna, att det för frågan om ägarlägenheter och ett uttalande i riksdagen om hur regeringen bör hantera frågan skulle vara avgörande om det sker nu eller exempelvis efter den allmänna motionstiden i höst - eller om det finns något annat tillfälle att lägga fram en motion i den här frågan. Den tidsutsträckningen kan ju inte ha någon som helst betydelse annat än för dem med de mest fundamentalistiska åsikterna inom bostadspolitiken. När det gäller knapp majoritet har jag inte talat om vilken majoritet man har haft här i kammaren. Jag talar om den knappa majoritet med vilken Knut Billing lyckades genomföra sitt initiativ i bostadsutskottet. Där ligger det inbyggt i systemet och i tankarna att eftersträva en mycket bredare enighet. När riksdagens största parti inte deltar, inte vill delta, i initiativet tycker jag faktiskt att de traditionella demokratiska principerna i Sverige bjuder att man avstår från att utmanande använda regelsystemet. Det är det jag försöker säga. Sedan är jag inte här för att läxa upp någon över huvud taget. Det är liksom inte min stil. Men jag tänker på alla de diskussioner vi för i konstitutionsutskottet. Inte minst Knut Billings partikamrater tillhåller oss ofta att vi måste vakta konstitutionen och värna principer och annat. Det gör att det finns anledning att diskutera det här också i kvällens stund.

Fru talman! Vad jag avsåg var också den majoritet som kan bildas i ett utskott. Det normala är faktiskt i riksdagens utskott - såsom valet har givit utslag - att ett beslut fattas med en rösts majoritet. Det lär vara svårt att ifrågasätta. Göran Magnusson säger ingenting annat än att initiativ är något som man kan ta om socialdemokraterna ställer upp på det. Det är ett högst anmärkningsvärt uttalande. Det är väl ändå inte socialdemokraterna som styr Sveriges riksdag utan majoriteten av rösterna?
Fru talman! Knut Billing skall inte vrida de här orden alltför mycket nu. Knut Billing vet mycket väl vilka principer som råder när det gäller spelreglerna kring demokratin och i riksdagen. Det är dem vi nu talar om. Att de politiska besluten måste fattas med de majoriteter som är möjliga tycker jag inte att vi behöver diskutera. Det är inte ifrågasatt. Vad jag har velat peka på är att man använder initiativmöjligheten i utskottet till att vända en fråga och korrigera beslutet för att man anser att det blev felaktigt. Det är det som är kärnan i den här debatten. Om Knut Billing tycker att det när han är i majoritet är korrekt och riktigt att i regelfrågor och regeltolkningar köra över nästan hälften av Sveriges riksdag så är det naturligtvis Knut Billings värdering. Men utifrån min politiska gärning, framför allt när det gäller regeltolkning, principerna för hur vi skall arbeta och annat, måste man eftersträva betydligt större majoriteter om man på sikt skall kunna samarbeta mellan partierna kring regelfrågorna. Jag tycker alltså att bostadsutskottets knappa majoritet inte har hanterat initiativfrågan på ett korrekt sätt i det här sammanhanget.
Fru talman! Göran Magnusson må gärna ha den uppfattningen. Men han kan inte på något sätt belägga att jag eller den majoritet som har bildats inte har följt spelreglerna. Det är först om Göran Magnusson kan göra det som det finns någon som helst trovärdighet i vad han säger. Vad han nu säger är att han anser någonting. Han anser alldeles uppenbart att en minoritet, som socialdemokraterna utgör, skall kunna förhindra en majoritet från att ta ett initiativ.
Fru talman! Jag förstår mycket väl att Knut Billing i den här situationen mer håller sig till lagens bokstav. Vad jag diskuterar är ju inte att man skulle ha förbrutit sig mot konstitutionens eller riksdagsordningens bokstav. Vad jag talar om är något som är ännu viktigare i det demokratiska arbetet, nämligen riksdagsordningens anda och innebörd. Jag tycker att det är angeläget att vi tillsammans slår vakt om att reglerna får en tillämpning och en användning som ligger i linje med det som lagstiftarna ursprungligen har tänkt sig.
Fru talman! Låt mig då slutligen konstatera att vi är överens om att det initiativ som har tagits är i enlighet med det regelsystem som är fastställt och som gäller. När det gäller andan må det vara så att vi har lite olika uppfattningar. Vi har lite olika uppfattningar om hur den skall tolkas och om vad den skall leda fram till. Min uppfattning är fortfarande, Göran Magnusson, att det faktiskt är den majoritet som bildas som bestämmer. Den dag då det skall vara så att minoriteten bestämmer tror jag att vi är illa ute. Om vi kan bli överens om det också så har vi kommit riktigt långt i den här diskussionen.
Fru talman! Det är ett bra system vi har. Debatten behöver egentligen aldrig ta slut. Vi kan begära ordet gång på gång, men jag hoppas att det här är mitt sista inlägg. Nog sagt om själva initiativet. Andan kring konstitutionen och riksdagsordningen är ju faktiskt viktig. Man kan inte bara säga att man kan ha olika uppfattningar om detta. Man måste klara upp det. Knut Billing säger att det alltid är majoriteten som bestämmer. Då måste man något fundera över andra delar av konstitutionen och riksdagsordningen. Det finns ju inbyggda minoritetsskydd på flera olika områden. Knut Billing har ju för några år sedan med glädje röstat så att en majoritet i riksdagen inte kunde genomföra lagstiftning beträffande lokalradion. Man lyckades fördröja den lagstiftningens ikraftträdande just genom att använda minoritetsskyddet. Det står honom fritt att göra det, men det är närmast lite genant för honom att han nu framställer det så att han alltid anser att majoriteten absolut har rätt och skall genomdriva sin uppfattning. Det är inte precis vad jag har hört här i kammaren under de senaste 15 åren från Knut Billing och hans partikamrater när de har varit i minoritet i olika frågor. De har ju krävt respekt för minoritetens ståndpunkt. Det tycker jag att man kan göra. Det är intressant att när man nu är i en maktposition är det makten som gäller, och inte något annat resonemang.
Innan jag ger ordet till Knut Billing vill jag bara informera om att samtliga ledamöter av riksdagen har rätt att begära hur många anföranden som helst i den här typen av debatter. Men jag vill vädja till deltagarna i debatten att komma fram till en slutpunkt i denna diskussion.
Fru talman! Jag tycker att det vore mycket trevligt om vi kunde komma fram till detta. Men jag blev väldigt förvånad att Göran Magnusson blev så desperat här på slutet att han tar upp det faktum att det finns ett minoritetsskydd i konstitutionen och säger att det skulle vara ett felaktigt beslut när det utnyttjas. Då har det gått lite väl långt. Om Göran Magnusson inte har något annat att säga, tycker jag att han gör denna kammare, som inte är så välbesatt, den största tjänsten genom att sätta sig ned och inte yttra sig mer i debatten.
Fru talman! Jag har lärt känna Knut Billing som en hyvens karl. Men nu är det uppenbarligen så att det inte är nog med att han vill utnyttja sin majoritetsposition, även om den är knapp, för att genomdriva sina åsikter och visa sitt inflytande. Nu vill han dessutom bestämma om man skall få yttra sig här i kammaren eller ej. Jag tycker att det är ett uppseendeväckande uttalande av en riksdagsledamot att, när det pågår en debatt om demokratins spelregler, säga åt en kollega att det bästa vore om kollegan satte sig ned och var tyst. Jag tycker att det uttalandet talar för sig självt.

Fru talman! I dag behandlar vi ett betänkande som handlar om att öka säkerheten i trafiken. Givetvis välkomnar vi moderater ett sådant beslut, eftersom reformarbetet inleddes redan under de borgerliga regeringsåren. Men det finns några punkter där vi skiljer oss från utskottsmajoriteten. Först och främst gäller det förutsättningarna för att upptäcka bruk av narkotika. Regeringen framhåller i sin proposition att nollgränsen endast skall kontrolleras genom blodprov. Vi moderater anser att även urinprov måste tas för att täcka in samtliga narkotikapreparat, eftersom LSD endast kan påvisas i urin samt att heroin försvinner ganska snabbt från blodbanan och därefter endast kan påvisas i urinprov. Regeringen motiverar sin avgränsning med att LSD och heroin inte tillhör de vanligaste förekommande drogerna i missbrukssammanhang. Jag vill påstå att regeringens argument tyder på bristfälliga kunskaper och att de här drogerna finns här i Sverige. Fru talman! Vi moderaterna anser att lagstiftningen borde vara utformad på ett sådant sätt att samtliga narkotikapreparat kan upptäckas vid ett gripande av drograttfyllerister. Mot bakgrund av detta bör regeringen få i uppdrag att komplettera själva lagstiftningen. Fru talman! Vidare vill jag gå in på de ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföra analyserna. I propositionen, som också utskottsmajoriteten ställer sig bakom, konstaterar man att lagförslagen kommer att leda till ökade kostnader, men man anser ändå att de skall rymmas inom befintlig ram. Vi moderater anser, tillsammans med Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet, att regeringen måste återkomma i den ekonomiska vårpropositionen med en anslagshöjning till Rättsmedicinalverket för att man skall kunna genomföra dessa laboratorieanalyser. Jag blir lite förvånad över att varken Socialdemokraternas, Vänsterpartiets eller Miljöpartiets ledamöter i utskottet hade viljan att medverka till ett tillkännagivande till regeringen i det här avseendet. Alla har ju lyssnat på den hearing som vi hade i utskottet där generaldirektören för Rättsmedicinalverket klart och tydligt framhöll att något ekonomiskt utrymme inte fanns för närvarande i Rättsmedicinalverkets anslag. Generaldirektören räknade med att om man skulle genomföra 1 000 provtagningar skulle det innebära en kostnadsökning på ungefär 2,5 miljoner kronor. Nu vill jag fråga er ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hur ni kan ställa er bakom det här betänkandet men inte vara beredda att ge de ekonomiska förutsättningarna för själva genomförandet. Fru talman! Härmed vill jag yrka bifall till reservation 3 under mom. 3. Dessutom ställer jag mig bakom vår reservation som gäller ekonomiska konsekvenser av förslagen.

Fru talman! När det gäller drograttfylleri ser vi kristdemokrater med tillfredsställelse på regeringens förslag i propositionen att en nollgräns för narkotika i trafiken införs i trafikbrottslagens 4 §. Det har vi tidigare motionerat om. Dock visar det sig vara en nollgräns med viss modifikation eftersom regeringen föreslår undantag från den. De som undantas är de förare som har intagit ett narkotikaklassat läkemedel enligt läkares ordination. Huruvida dessa förare har gjort sig skyldiga till rattfylleri skall bedömas efter regler som gäller redan i dag. Detta är olyckligt eftersom det här förslaget med sin modifierade nollgräns medför uppenbara risker för att det kommer att finnas många trafikfarliga förare i trafiken. En person som intagit ett narkotiskt preparat, läkemedel eller ej, är mindre lämpad att uppträda i trafik. Det behövs ej speciellt mycket av dämpad uppmärksamhet hos en trafikant förorsakad av narkotikaklassat läkemedel för att denne kan vara trafikfarlig. Överdoseringar av narkotikaklassade läkemedel och sådana i kombination med alkohol är också exempel på problem. Det framstår dock som något löftesrikt att regeringen säger att man skall följa utvecklingen och i förekommande fall återkomma med förslag till en snävare avgränsning av undantagen till den föreslagna nollgränsen i trafiken. Vi kristdemokrater anser att förbudet mot att framföra motorfordon efter intag av narkotika i någon form bör vara undantagslöst. Regeringen bör få i uppdrag att snarast återkomma till riksdagen med förslag av denna innebörd. I avvaktan härpå godtar vi det framlagda förslaget. När det gäller sjöfylleri välkomnar vi den påbörjade promillelagstiftningen som anger gränsen 1,0 promille för alkohol i sjölagens bestämmelse om grovt sjöfylleri. Regeringen menar att det för närvarande saknas tillräckligt underlag för att föreslå införandet av en promillegräns för sjöfylleri som inte är grovt. Eftersom trafiken till sjöss blir alltmer intensiv och de snabbaste nöjesbåtarna mycket påminner om trafiken till lands ter det sig ej orimligt att liksom till lands ha promillegränsen 0,2 för sjöfylleri som ej är att betrakta som grovt. Intressant är att dylika tankar stöds av bl.a. regionåklagarna i Göteborg och Stockholm, Motorförarnas helnykterhetsförbund och Tull Kust, för att ta några. Dessa får anses vara trafiksäkerhetskunniga. Vi kristdemokrater anser att det skall råda samma nykterhetskrav för sjötrafiken som för vägtrafiken. Det bidrar till enhetlighet och tydlighet. Det är därför glädjande att regeringen i propositionen aviserar att den avser att tillsätta en utredning som skall överväga frågan om att införa en promillegräns för sjöfylleri som inte är grovt. Vi ser det som angeläget att denna utredning tillsätts snarast möjligt. Regeringen avser att ta initiativ för att ytterligare förbättra informationen om vilka regler som gäller för bilkörning efter intag av narkotiska läkemedel. Vi menar att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att omedelbart sätta i gång med en sådan informationskampanj om den nya lagstiftningen. Fru talman! För att måna om tiden nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1, men står förstås bakom övriga kristdemokratiska reservationer.

Fru talman! Centerpartiet har länge drivit arbetet med en nollgräns i trafiken, inte endast vad gäller alkohol utan även för alla narkotikaklassade preparat, och vi välkomnar förslaget. Det är bra att förslaget har kommit. Myndigheterna har hittills stått maktlösa när de försökt stoppa narkotikapåverkade förare. För att förhindra att det sker incidenter inom trafiken måste alla hjälpas åt på alla sätt och iaktta alla lagar och regler för att kunna hantera den alltmer täta och intensiva trafiken. Vi har tidigare enats om en lag som säger att alkohol över 0,2 promille i samband med framförande av motordrivet fordon, tåg eller spårvagn inte är accepterat. Att inta alkohol eller droger är inte förenligt med att framföra fordon. Det är av stor betydelse att vi också blir eniga om att för att köra ett motordrivet fordon, tåg eller spårvagn får föraren ej vara påverkad av narkotiska preparat. Förare med narkotika i kroppen utgör en trafiksäkerhetsrisk. Om narkotikaintaget är gjort på läkarordination eller på illegal väg gör ingen skillnad ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det går inte att kombinera droger och/eller alkohol med att köra bil, tåg eller spårvagn. Det är viktigt att slå fast. Det är välkänt att läkemedelsmissbruket är stort och att det är mycket vanligt med blandmissbruk. Detta är ännu ett skäl till betydelsen av att vi får en lag som inte accepterar narkotika i kroppen om du kör bil, tåg eller spårvagn. Tyvärr blev det inte majoritet i utskottet för detta, och därför yrkar jag bifall till reservation 1 under mom. 1. Men jag hoppas att regeringen snabbt återkommer i denna fråga. Det är viktigt att lagstiftningen är tydlig och att det inte blir komplikationer när den skall användas i praktiken. När en reform av den här omfattning skall genomföras krävs en grannlaga information till allmänheten, och information vet vi kräver resurser. De finns inte redovisade i förslaget. Likaså gäller det resurser för reformens genomförande, bl.a. för den utökade provtagningen och analyseringen. Vid utfrågningen i utskottet klargjorde Rättsmedicinalverket att man måste utöka kapaciteten inom laboratoriet genom att bygga ut ytterligare linjer för att kunna ta emot ett ökat antal prover för analys. Det är viktigt att dessa kostnader redovisas och att medel tillskjuts. Jag instämmer i föreliggande reservationer. Vad avser frågan om sjöfylleri instämmer Centerpartiet i utskottets förslag att det är motiverat med en strängare syn på nykterheten på sjön. Det hade varit bra om det förslaget hade förelegat nu, i sin helhet, så att riksdagen hade kunnat ta ett konkret ställningstagande till möjligheten att införa promilleregler även för sjöfylleri som inte är grovt. Regeringen avser att tillsätta en utredning om detta. Jag hoppas att det inte dröjer innan det förslaget finns på riksdagens bord eftersom det är angeläget. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 under mom. 1, men står naturligtvis bakom de övriga reservationerna som Centerpartiet har i utskottet.

Fru talman! Miljöpartiet tycker att det är bra att det i princip blir nolltolerans när det gäller drograttfylleri. Vi godtar den avvägning som görs, nämligen att ändå godkänna läkemedel enligt läkares ordination. Det är oerhört svårt med gränsdragningar när det gäller läkemedel. Det kan ju faktiskt vara så att en medicinering i låg dos kan göra att en person fungerar bättre i trafiken än utan medicin. Det är denna avvägningsfråga som är så oerhört svår. Nu i början tycker vi ändå att det är ett bra förslag i den delen. Vi får utvärdera och se om det behövs mer. När det gäller sjöfylleri finns det en reservation från Miljöpartiet som jag yrkar bifall till, nämligen nr 7. Redan i 1949 års trafiknykterhetsutredning kom man med förslaget om införandet av ett gränsvärde genom att 4 § i trafikbrottslagen skulle vara tillämplig även för sjötrafik. Det är lite roligt eftersom jag föddes 1949. Nu står jag här 50 år senare med exakt samma ordalydelse i reservationen. Jag säger i reservation 7 att regeringen måste återkomma med ett lagförslag som innebär att det för enkelt sjöfylleri införs en promillegräns motsvarande den som gäller enligt 4 § trafikbrottslagen. Så lång tid har denna fråga dryftats. Nu föreslår regeringen alltså en gräns bara för grovt sjöfylleri på 1 promille. Vi förstår inte varför man skall ha den skillnaden och varför detta har utretts och dryftats i så många år - 50 år - utan att man har kunnat göra detta. Regeringen säger nu att vi får utreda det ytterligare och tillsätta en utredning. Men utredningar är ganska dyra. Varför skall vi göra det? Jag tycker att vi skall tillkännage att regeringen kommer tillbaka. Det finns så många personer på departementet som kan klara ut detta. Det är inte så svårt som man vill göra det till. Det är lite roligt också historiskt. Jag har ägnat mig åt det för BRÅ har beskrivit det väldigt bra i en skrift. En motion kom redan 1971. Sedan dess har man motionerat i ämnet i femton år. Nordiska rådet tyckte 1989 att det skall vara de regler som jag föreslår, nämligen samma till lands och till sjöss. Socialstyrelsen tyckte likadant 1989. En motion 1989 besvarar justitieministern med att beredningsunderlaget inte är tillräckligt. Det är samma svar som i detta betänkande. År 1990 kom en Ds. Då sade man: Nej, det är för krångligt. Så har vi en SOU, Grovt rattfylleri och sjöfylleri, 1992. Det är det som ligger som bas för det här betänkandet. Jonsson. Han sitter här i dag. Han började med motioner redan 1977 och 1978 och har fortsatt hela tiden. Nu kan han ju äntligen rösta på det här förslaget om att genast återkomma med förslag, som jag har redogjort för. Det måste också vara roligt för Elver Jonsson att det har gått framåt i det här ämnet när han har hållit på så länge. Miljöpartiet har också haft dessa tankar tidigare, när vi satt i riksdagen. Vad finns det då för argument för att införa detta genast? Det har en normbildande effekt. Det är allmänpreventivt. Det är likheter mellan sjötrafik och annan trafik. Det är fördelar med lika regler för all trafik. Det är lättförståeliga regler för allmänheten. Jag tror inte att människor ute i samhället vet vad som gäller på sjön. Samtliga båtar kan med en alkoholpåverkad person som förare skapa farliga situationer. Det finns ingen anledning att framföra någon form av farkost i onyktert tillstånd. Dessa förare skapar såväl onödiga räddningspådrag som farliga situationer. Många tycker så. Båtklubbsordförande, sjöpolisen, Kustbevakningen, lotsenheterna anser att det skall vara detsamma som gäller för vägtrafiken. Det har varit ett sådant motstånd tidigare och man har skyllt på att det har varit så krångligt. Jag har försökt att ställa frågan: Varför har det blivit en sådan långbänk? Det kanske har varit mäns domäner. Särskilt män från 40 år och uppåt som tycker att det här är deras utrymme, och att de skall ha rätt till detta. Men det är bara min personliga åsikt. Det finns fler argument att ta upp. Men jag skall inte göra det nu, utan jag skall sluta med att säga vad en remissinstans har sagt, nämligen juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Det får bli mina slutord: "För att straffrätten skall ha bästa möjliga moralbildande funktion för trafiken i allmänhet bör enligt forskningsnämnden lagreglerna beträffande vägtrafik, sjötrafik och järnvägstrafik vara så enkla och så likartade som möjligt. Därför bör enligt nämnden också den nedre straffbarhetsgränsen för sjöfylleri ligga vid Jag skall passa på att svara på några frågor. Maud Ekendahl frågade om rättsmedicinen kommer att kosta mer. Ja, jag tror det. Det är en riktig iakttagelse. Jag tycker dock inte att vi i ett betänkande kan gå in på budgetfrågor. Jag anser att sådana skall behandlas i ett helhetsperspektiv i budgetbehandlingen. Det är mitt svar till Maud Ekendahl. Det har avgivits en reservation med krav på möjlighet att också testa urinen vid undersökning om droger i trafiken. I betänkandet finns en mycket utförlig skrivning om detta. Riksåklagaren framhåller att det straffrättsligt finns möjlighet att i efterhand göra en sådan kontroll, om man misstänker förekomst av droger som inte ger utslag i blodet. Det föreligger alltså inte något hinder mot en sådan kontroll.

Fru talman! Att jag tog upp frågan om pengarna beror på att vi i dag tar ställning till ett betänkande med verkan redan fr.o.m. den 1 juli. Jag anser inte att det är fel att uppmärksamma regeringen på att förslagen i betänkandet föranleder vissa kostnader. Regeringen kan då hinna öka anslaget till Rättsmedicinalverket i den budget som snart kommer att läggas fram. Det är därför, Kia Andreasson, som vi moderater har avgivit vår reservation. Vi trodde att ni andra skulle kunna gå med på den. Vi har inte gått in på hur stor kostnadsökningen blir men vill att regeringen uppmärksammas på frågan, så att pengarna görs tillgängliga. Vi vet alla hur det blir när propositionen kommer. Då kommer vi att stå och tjafsa med varandra - majoriteten håller fast vid sin uppfattning och vi vid vår, och då blir det inte några anslag. Jag är mycket spänd på vad som kommer att hända, och jag hoppas, Kia Andreasson, att vi kan hjälpas åt i det läget, även om det skulle kännas omöjligt. Det finns ännu tid att tänka om före voteringen. När det gäller urinprovstagning är det helt rätt, som Kia Andreasson säger, att man enligt brottsbalken kan ta prover på olika kroppsvätskor, men alltså bara att det kan göras. Vi vill att regeringen kompletterar lagförslaget så att det täcker samtliga narkotiska preparat. Det finns två slag av narkotika som inte kan påvisas i blodet, nämligen LSD och heroin, som i blodet omvandlas till morfin och går ut i urinen.
Fru talman! Jag förutsätter naturligtvis alltid, Maud Ekendahl, att regeringen när den lägger fram lagförslag har gjort en ekonomisk konsekvensanalys. Det ingår i ärendegången att så sker. Jag anser det vara onödigt att vi vid varje tillfälle som ett lagförslag läggs fram skall göra ett sådant här tillkännagivande till regeringen. Den kompetensen och ävenså den medvetenheten finns inom regeringen. Jag vidhåller alltså att detta får behandlas i samband med budgetbehandlingen i dess helhet. LSD-missbruk framhöll biträdande riksåklagaren när hon kom till utskottet att hon med sin erfarenhet och sin kompetens absolut inte trodde att det skulle bli något problem. Den skulle kunna ordnas smidigt. Det är inte bara fråga om att ta blodprov, utan det görs också en kontroll av ögonrörelser m.m. om man ser att föraren är påverkad av någon drog.
Fru talman! Det är bara så att vi moderater från början vill ha en klar och tydlig lagstiftning, som täcker alla narkotiska preparat. Det är på den punkten som våra uppfattningar skiljer sig. Det som biträdande riksåklagaren sade är helt riktigt, men det brister när den som fyller i blanketten tar med sig personen i fråga till sjukvården. Det skall där ske en provtagning. Även om man kan ta urinprov är det inget som säger att det blir gjort. Vad gäller undersökning av ögonrörelser och pupillstorlek är det så att skilda narkotiska preparat ger olika utslag. Man kan inte specifikt kontrollera vilken narkotikatyp det gäller, om det är LSD eller något annat. Det gäller bara i vissa fall, men hjärnan påverkas olika av skilda centralstimulerande ämnen. Vi vill bara göra klart att det är bristfälligt att inte ha klara regler i en ny lagstiftning. Det var därför som vi ville att den skulle kompletteras. Också den person från Rättsmedicinalverket som var med på hearingen och som har hand om den här typen av provtagningar sade faktiskt att det vore bra om man fattade beslut om att blodprov kompletterat med urinprov skall tas.
Fru talman! Praktiken och erfarenheterna sedan dessa lagförslag trätt i kraft får utvisa vem som har rätt och vem som har fel. Men eftersom åklagarmyndigheten på direkta frågor var så övertygad om att det inte skulle bli några problem, nöjer jag mig med det.

Fru talman! I min gröna ungdom såg jag på TV en riksdagsdebatt där Tage Erlander skulle hålla ett anförande. När han skulle höja talarstolen sade han att debatten skulle föras på en högre nivå. Jag hoppas att jag inte blir missuppfattad när jag nu höjer talarstolen framför mig. Fru talman! I det här betänkandet behandlar vi ett regeringsförslag som innehåller ändringar i lagstiftningen om trafikonykterhet och onykterhet till sjöss. När det gäller trafikonykterhet föreslås att den som framför motorfordon efter att ha intagit narkotika skall dömas för rattfylleri, om det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i hans blod. Straffansvar inträder inte om narkotikan tagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination. Även i sistnämnda fall kan dock föraren dömas för rattfylleri, om han var så påverkad av narkotikan att han inte kunde föra fordonet på ett betryggande sätt. Regeringen föreslår också en ny lag om ögonundersökning för att underlätta för polisen att ta reda på om en förare är påverkad av narkotika eller andra droger. I fråga om sjöfylleri föreslår regeringen att en av de omständigheter som särskilt skall beaktas vid bedömningen av om ett sjöfylleribrott är grovt skall vara om gärningsmannen haft en alkoholkoncentration om minst 1,0 % i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften. Fru talman! De här frågorna har diskuterats i flera år. Bakom de förslag som vi i dag skall besluta om finns bl.a. Drograttfylleriutredningens betänkande, som lades fram i september 1996, och ett omfattande beredningsarbete. Justitieutskottet har också hållit en utfrågning med företrädare för Rättsmedicinalverket, Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen. Vidare har Motormännens helnykterhetsförbund och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande uppvaktat utskottet. Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet anser i en gemensam reservation att förbudet mot att framföra motorfordon efter intag av narkotika i någon form bör vara undantagslöst. Från utskottsmajoritetens sida vill vi framhålla att frågan om hur lagstiftningen skall utformas för att komma till rätta med förare som kör bil eller andra motordrivna fordon under påverkan av andra trafikfarliga medel än alkohol har varit föremål för överväganden under en följd av år. Att regeringen nu lägger fram ett förslag till skärpning av bestämmelserna i ämnet måste därför hälsas med tillfredsställelse. Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att det bör finnas ett principiellt förbud mot att framföra bil under påverkan av narkotika. Vi instämmer också i regeringens bedömning att detta förbud inte kan vara undantagslöst. Som regeringen redovisar i propositionen använder ett stort antal personer narkotikaklassade läkemedel i enlighet med läkares ordination. Ett undantagslöst förbud av det slag reservanterna förespråkar skulle innebära att dessa personer inte kunde köra bil ens i de fall där medicineringen inte påverkar körförmågan. En sådan ordning är enligt utskottsmajoritetens mening inte rimlig. Vi vill här också peka på att även den som intagit ett narkotikaklassat läkemedel i enlighet med läkares ordination kan straffas för rattfylleri, om det kan antas att han inte på ett betryggande sätt kan framföra fordonet. Fru talman! Moderaterna anser i en reservation att även förekomst av narkotika i en bilförares urin bör kunna leda till ansvar för rattfylleri. Som regeringen framhållit i propositionen är det normalt sett endast så länge som narkotika finns i blodet som den påverkar en persons möjligheter att köra bil. Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att endast narkotikaförekomst i blodet under eller efter en bilfärd skall vara straffbar. Visserligen innebär en sådan reglering svårigheter när det gäller droger som LSD, som för närvarande endast kan spåras i urin. Som regeringen framhållit i propositionen är emellertid LSD inte en vanligt förekommande drog, och ingripanden mot LSD-påverkade bilförare kan ske med stöd av bestämmelserna om kliniskt rattfylleri. Härutöver vill vi peka på att eget bruk av narkotika är straffbart som narkotikabrott enligt 1 § 6 narkotikastrafflagen. En bilförare som anträffas med narkotika i urinen riskerar alltså straff för narkotikabrott. Mot bakgrund av detta kan vi inte finna att en lagändring av det slag som efterfrågas i reservationen behövs. Tvärtom skulle ett bifall medföra en utvidgning av det straffbara området som sträcker sig längre än både vad som gäller beträffande alkohol och vad som är motiverat av trafiksäkerhetsskäl. Miljöpartiet skriver i en reservation att en promillegräns på sjön bör införas snarast, utan att en utredning tillsätts. Utgångspunkt för den lagstiftningen bör vara att det skall råda samma krav på nykterhet på sjön som för landtrafik. Kristdemokraterna och Folkpartiet anser också i en gemensam reservation att samma krav på nykterhet skall gälla till lands som till sjöss. I likhet med regeringen anser vi i utskottsmajoriteten att kravet på nykterhet till sjöss inte kan jämställas med vad som gäller för vägtrafikens del. För vissa kategorier av sjöfarare kan det emellertid vara motiverat med en strängare syn på nykterheten än den som i dag kommit till uttryck i lagstiftningen. För närvarande finns det dock inte tillräckligt underlag för en sådan lagreglering. Regeringen har därför aviserat en utredning som får till uppgift att närmare överväga frågan om införande av en promillegräns för sjöfylleri som inte är grovt. Utredningen skall bl.a. belysa hur en bestämmelse om en sådan promillegräns skulle avgränsas och utformas. Även frågan om huruvida det utvidgade straffansvaret för drogfylleri bör påverka bestämmelserna om sjöfylleri bör övervägas av utredningen. Vi ser inget skäl att föregripa utredningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 15 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Göran Norlander upprepar igen att det inte finns tillräckligt underlag för att tillgodose min begäran att återkomma med lagförslag om en nedre promillegräns för sjöfylleri. Jag tyckte att jag redogjorde för att det har gjorts många utredningar och producerats mycket underlag under de här åren. Därför förstår jag inte Göran Norlanders argument, och det håller inte. Det är snarare fråga om vilja och beslutsamhet. Vad finns det för hinder? Det är inte så krångligt som man har sagt att det har varit under 50 år. Det bevisar ju detta att man nu tar en promillegräns, som tidigare har ansetts lika krångligt. Jag upprepar att det krävs vilja och beslutsamhet. Varför finns inte det i detta ärende?
Fru talman! När det gäller en nedre gräns är det viktigt att vi på ett rättssäkert sätt kan fastställa en nedre promillegräns. Vi måste också ta hänsyn till var man vistas i en farkost. Det har stor betydelse om det är i Ödenäs som Kia Andreasson är ute i sin kanot eller om det är i Stockholms skärgård som någon kör en snabbgående farkost. Vi måste också lägga in en säkerhetsaspekt här. Den som t.ex. har en större båt som han skall övernatta i, ankrar för kvällen, äter middag och kanske dricker en starköl eller en snaps till maten bör rimligtvis kunna flytta båten om det skulle uppstå storm så att han behöver göra det.
Fru talman! Att det finns vissa undantag, som alltid framkommer i debatten, om storm eller att ankra för natten, är inte så svårt att skriva in i lagstiftningen. Det är inte så många undantag; jag har bara hört att det är dessa två som förekommer. Jag är helt övertygad om att tjänstemännen på departementet klarar detta utan några svårigheter. Eftersom det nu skall bli en högre promillehalt måste alla som skall ut med båt fråga sig hur mycket de kan dricka, hur mycket en promille är, hur mycket de tål med hänsyn till kroppsstorlek osv. Det blir sådana spekulationer. Jag tycker att man klart och tydligt skall uttrycka att sjöliv och båtliv inte hör samman med alkohol. Det är inte så konstigt.
Fru talman! I det här sammanhanget tycker jag också att vi bör kunna lita på den enskilde individen, att man har omdöme och själv bedömer om man är kapabel att göra en manöver eller inte.
Fru talman! I mitt inledningsanförande ställde jag frågan till er samtliga i utskottsmajoriteten varför ni inte kunde ställa er bakom vårt förslag i reservationen vad gäller att ge regeringen till känna att det här kommer att innebära utökade kostnader för laboratorieanalyser. Nu ställer jag samma fråga till Göran Norlander, som i sitt anförande inte har svarat mig, av vilken anledning man inte ville gå med på detta.
Fru talman! Jag tycker att Kia Andreasson gav ett bra svar, så jag instämmer i det.
Fru talman! Tack, Göran Norlander! Då tolkar jag det så att vi kan ta det som en garanti för att vi får se det i vårpropositionen.
Fru talman! Jag kan inte lämna några garantier, men vi får se vad som kommer i vårpropositionen.

Fru talman! Från Vänsterpartiet ser vi med glädje fram mot att det blir en reglering och lagstiftning när det gäller drograttfylleri. Vi har redan hört här i debatten att det inte är alldeles enkelt utan att det har förekommit debatter både bland politiker och bland allmänheten som visar hur svåra de här frågorna är. Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande. Jag tänker kommentera några av de frågor som tas upp i reservationer. Jag skall börja med Maud Ekendahls fråga, så att jag inte glömmer bort den. Vi har valt att lita på det regeringen skriver i sin proposition om att detta skall rymmas inom befintliga medel, både när det gäller Rättsmedicinalverket och när det gäller polisväsendet. Visar det sig att det inte går får vi ta tag i det då. Jag tycker att det är bra att man uppmärksammar att det kommer att kosta pengar och att man är medveten om att det kanske måste till mer pengar. Jag tänker prata en liten stund om illegal och legal narkotika. Det är ju så, som en del redan har pratat om, att man blir lika full och lika påverkad om man använder narkotika som man har fått av doktorn som om man använder narkotika som man har köpt på den illegala marknaden. Kroppen reagerar på samma sätt. Socialdemokraterna pratar om att det finns en massa människor som har fått sina mediciner av läkare. Det står skrivet att det kan handla om 600 000 människor. Det är väldigt många människor. Då har man i propositionen inte alls tagit med de människor som äter sinnesförändrande mediciner som inte är narkotikaklassade. Det gäller en hel massa värktabletter, som också är trafikfarliga om man tar dem i för hög dos. Det är mediciner som människor äter mot epilepsi. Det är narkotiska preparat som man får när man blir sövd eller genomgår operationer. Det handlar om smärtstillande mediciner, men framför allt om lugnande mediciner och sömn och rogivande mediciner. Det är väl den största gruppen. Det är inte lätt. Det finns inga bra mätinstrument. Man kan inte mäta på samma sätt som man kan mäta alkohol. När det gäller alkohol går det att blåsa, och då ser man att det är 0,2 %. Man kan kalla det för en terapeutisk dos som det går att köra bil på. Jag tycker att det är bra att vi pratar om detta. Ett enkelt sätt är att säga att man inte får köra bil när man har någon form av narkotiska preparat i kroppen, men nu är det mot bakgrund av det jag har sagt tidigare inte så enkelt. Det finns en motion om nollgräns när det gäller alkohol, där det förespråkas att man skall sänka från 0,2 % till 0,0 %. Det vore ett bra och pedagogiskt sätt att säga att man inte skall dricka över huvud taget när man kör bil. Jag skulle tycka att det var bra. Jag skulle tycka att det var bra om vi aldrig drack alkohol. Fanns det ett sådant förslag skulle jag kanske rösta för det, men det är inte läge för det. Det är inte heller så enkelt. Det finns massor av utredningar som säger att man är en fullgod bilförare när man ligger under 0,2 %. Som jag sade tidigare tror jag att det skulle bli lika svårt om man skulle sänka till 0,0. Man måste räkna centiliter och tid. Jag tror inte att det skulle göra saken lättare ur den aspekten. Det talades om information och om att man skall gå ut och informera allmänheten om att man har ändrat lagstiftningen. Jag tycker att det är tillgodosett i betänkandet, om vi tittar på hur lagutskottet har yttrat sig. Det skall ske utan dröjsmål, och det skall ske fort. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Det gäller just att vi politiker skall stifta lagar som är klara och tydliga. Med tanke på att vi lever i ett så trafikintensivt samhälle är det viktigt att alla som framför fordon är i god balans. Därför tycker jag att det är viktigt att säga att man är olämplig som förare och i trafiken om man har fått narkotika i sig på det ena eller andra sättet. Nu skall man hantera detta i praktiken. Yvonne Oscarsson talade om att 600 000 personer använder sådana mediciner. Hur skall det klaras av i praktisk verklighet? Jag tycker att det är viktigt att vi har klara och tydliga regler så att man vet vad man skall rätta sig efter. När man framför bil, tåg eller spårvagn skall man inte ha narkotika eller alkohol i kroppen.
Fru talman! Jag uppfattade ingen direkt fråga, men jag pratar ändå utifrån det som sades. Det låter ibland i debatten som om en massa människor som inte varit där tidigare helt plötsligt skulle köra omkring på våra vägar fullproppade med mediciner och narkotiska preparat. Jag ser det inte som att förslaget innebär att fler människor kommer att köra omkring rattonyktra. Detta är ett framsteg, i och med att man med olika sållningsinstrument skall kunna upptäcka många fler människor som är olämpliga när det gäller att köra bil. Detta är en förbättring. Det är inte en försämring. Jag förstår väl lite grann vad Gunnel Wallin är ute efter. Det är inte lätt.

Fru talman! Det gäller just att vi skall vara klara och tydliga i vår lagstiftning, och även att tillämpningsföreskrifterna skall vara lätta att åtfölja. Det kommer att uppstå många tvistigheter när det gäller hur man har fått preparatet - om man har fått det på recept eller inte - som kan leda till stor administrativ belastning. Därför tycker jag att det är viktigt att hålla fast vid att man inte skall ha alkohol eller narkotika i kroppen när man kör bil, tåg eller spårvagn.
Fru talman! Visst är det så om man gör det enkelt för sig. Samtidigt är jag och Vänsterpartiet i dagsläget inte beredda att se till att ca 600 000 människor, varav kanske flertalet mycket väl är kapabla att köra bil, inte längre får köra. De kanske äter sina mediciner på läkares ordination utan att det sker en påverkan på deras sätt att köra bil eller fungera som människor över huvud taget i samhället. Om det i framtiden kommer mätinstrument, som jag talade om i mitt inlägg tidigare, som man kan jämföra med instrument för att mäta alkohol och som visar att man är en olämplig bilförare vid en viss dos får vi återkomma.
Fru talman! Jag kan avstå, för jag har fått svar och ett förtydligande i det Yvonne Oscarsson sade vad gäller om man skall köra bil eller inte. Men jag hoppas att Yvonne Oscarsson rättar sig. Hon talade om narkotika oberoende av om det gäller illegal eller legal narkotika, dvs. preparat som är utskrivna av läkare. Vi skall nog använda beteckningen narkotikaklassade preparat, dvs. läkemedel, så att man inte får för sig att människor får narkotika utskrivet av läkare hur som helst. Det är precis som Yvonne Oscarsson sedan kom in på. Det är läkemedel som skall höja livskvaliteten. Människor lider av ångest och kan inte klara sitt dagliga liv. Det är dem vi inte skall sätta dit och straffa genom att förbjuda dem att köra bil.
Fru talman! Det är alldeles riktigt. Det är, som Maud Ekendahl säger, människor som ändå far illa i samhället. Vi skall inte straffa dem ytterligare. Jag sade i utskottet, och det kan jag upprepa här, att dessa människor enligt mitt sätt att se det borde tas om hand på ett helt annat sätt i samhället. De skall inte i så hög grad som i dag tvingas äta mediciner, och vi skall slippa stå här och prata om huruvida de är sinnesförändrade så att de inte kan köra bil eller inte. Jag hoppas att vi i framtiden kan se till att människor med sömn och ångestproblem kan få en annan sorts hjälp än tabletter.

Fru talman! Det finns många företeelser i vårt samhälle som stör såväl folkhälsan som säkerheten i trafiken. Dit hör både narkotika och alkohol. I riksdagen har det under många år drivits krav om att man skall komma till rätta med trafiksäkerheten och reducera ohälsa. I många fall handlar det om att undgå en ond bråd död. Därför är propositionen om drograttfylleri och sjöfylleri att hälsa med tillfredsställelse. Oavsett våra synpunkter på detaljutformningen är det ett principiellt genombrott i båda fallen, och detta kommer att ha stor betydelse när det gäller att stärka trafiksäkerheten och som en delinsats i arbetet för en bättre folkhälsa. Frågan om promillegränser vid sjöfylleri har ju övervägts under mycket lång tid. För egen del har jag under de senaste 20 åren krävt att fylleri på sjön principiellt skall jämföras med fylleri i trafiken på land och att promillegränser också skall införas. Kia Andreasson gav ju en exposé över Regeringskansliets hantering av frågorna om droger i trafiken; alkoholfylleriet är det mest publika. Vilka som har drivit frågan är ju inte det viktiga. Det viktiga, fru talman, är ju att en genom åren trög riksdagsmajoritet har övervunnits och att vi får en reform i trafiksäkerhetens och folkhälsans intresse. Men tack, Kia Andreasson, för de vänliga orden! Väg och sjöfyllerikommittén kom, som sagt, 1992 till slutsatsen att man borde införa promilleregler. Men regeringar av skilda slag har låtit Justitiedepartementets försiktiga - inte sällan negativa - hållning råda, vilket har lett till att man har varit relativt passiv. Man har gärna hänvisat till att man utvärderar olika frågor. När sedan BRÅ:s rapport kom, som visade att det var fullt möjligt att införa en promillegräns till sjöss, tvekade den nuvarande regeringen. Riksdagen gjorde med anledning av motionsförslag ett uttalande om att få en ändring till stånd, och när regeringen inte följde den uppmaningen kom fjolårets beslut att beställa just en promillelag. Riksdagen har alltså drivit regeringen framför sig. Symtomatiskt är också att det denna historiska dag saknas regeringsföreträdare på kanslihusbänken och att socialdemokraternas talesman är ny i riksdagen. Det kan faktiskt se ut som en händelse som bygger på en tanke, dvs. att ingen vill stå till svars för de skiftande majoriteter som har bromsat reformen tidigare. Nu säger man från socialdemokratiskt håll att man nog skall få regeringen att tillsätta en utredning när det gäller de lägre gränsvärdena. Det är vad man orkar med i dag. Tala om tradition! Fru talman! Jag är självfallet mycket glad för det principiella genombrottet beträffande möjligheten att upptäcka och beivra sjöfylleri och att det steget nu ändå tas. Det handlar ju inte om att samhället urskillningslöst skall beivra och bestraffa. Lagstiftningen handlar ju i det här fallet, liksom i flertalet fall, om att man skall ge en tydlig signal. I det här fallet är det en signal till alla sjöfarande om att alkoholbruk strikt måste hållas isär från de situationer då de framför såväl stora som små båtar. Polisen ges genom dagens förslag och beslut möjligheten att ha ett enkelt instrument för att kunna beivra och snabbt säkerställa om otillåten alkoholkonsumtion har förekommit i samband med båttrafiken. En principiell nollgräns borde dock, fru talman, gälla också för sjötrafiken. Det borde vara den tydliga regeln. Yvonne Oscarsson medgav ju det pedagogiska värde som en sådan skulle ha, och jag delar den inställningen. De problem som hon talar om med tidsgränser och annat finns ju när det gäller alla gränsvärden. Ett lägre gränsvärde är ju inte något speciellt märkvärdigt i sammanhanget. Det skulle vara ett viktigt bidrag om det kom en sådan här signal när det gäller regeringens övriga arbete med det som man kallar för nollvisionen. Det skall gärna vara en debatt på hög nivå - för att citera Göran Norlander - men promillegränserna får inte ligga för högt. Fru talman! De narkotiska preparaten har rent tekniskt varit svårare att tackla. De har inte heller samma tradition som alkoholbruket i trafiken, men icke desto mindre är de ett jätteproblem. Det har varit lagtekniskt komplicerat, och medicinskt har det rått osäkerhet om hur man skall få ett bra koncept som både främjar trafiksäkerhet och garanterar rättssäkerhet. I likhet med när det gäller promillelagstiftningen, där Norden med Norge och Sverige i spetsen på tidigt 30 och 40-tal gick i spetsen för en lagstiftning som numera är tillämplig i hela världen, är det positivt att vi också kommer loss med en sådan här lagstiftning. Det skall vara samma motiv. Det handlar inte i första hand om att sätta fast och straffa människor, utan det handlar framför allt om att få ett skyddsvärn mot knarkets framfart i trafiken. Också i det här fallet har det drivits krav om att man skall komma framåt i den här frågan. Därför noterade vi med tillfredsställelse att justitieministern i fjol gav mycket klara besked angående lagstiftning om en principiell nollgräns för narkotika i trafiken. På denna punkt kom det också reaktioner här i riksdagen; företrädare för alla partier utom regeringspartiet påtalade svagheter där propositionen avviker från det som justitieministern tidigare har ställt i utsikt. Den grundläggande skillnaden mellan propositionens förslag och det som motionärer, motororganisationer, medicinska forskare m.fl. har framfört gäller att man skall ha trafikfaran som utgångspunkt för bedömningen. I propositionen säger justitieministern att det emellertid endast är då en drog befinner sig i blodet som den normalt sett utövar någon påverkan på de psykomotoriska funktionerna och därmed förmågan att framföra fordon. Det kan, om än i begränsad omfattning, leda till att vi kommer att ha narkotikapåverkade bilförare i trafiken utan att polisen kan ingripa eller att straff kan utdömas vad avser trafikbrottslagen. Även i propositionen medger justitieministern att flera preparat inte kan spåras i blodet eller att de försvinner mycket snabbt. Det gäller t.ex. heroin. Men föraren utgör ändå en trafikfara. Jag har för egen del tagit stort intryck av vad läkare med stor erfarenhet av narkotikans inverkan säger när det gäller att verksamma beståndsdelar i hasch kan lagras i kroppen under lång tid och t.ex. medföra blackouter som innebär stor trafikfara. Ett urinprov skulle t.ex. kunna ge besked om att någon har använt narkotika. Och det handlar även om andra kroppsvätskor. Det framhålls att också andra prov skulle kunna användas. Eftersom det är illegalt med narkotika borde det vara olagligt att köra bil eller annat fordon med narkotika eller kvardröjande effekter av narkotika i kroppen. Därför är detta en försvagning. Det skulle ha varit en styrka om regeringen hade stått fast vid sina propåer om att alla narkotikaklassade preparat skulle omfattas av den nya lagstiftningen. En åtgärd skulle kunna vara att läkare ålades att utföra intyg där nödvändig information framgår och som kan uppvisas vid poliskontroller då sållningsinstrumentet ger utslag. Jag tror, fru talman, att det skulle öka "trafiksäkerhetstänkandet" hos läkarkåren. Det är någonting som är viktigt, vilket regeringen också medger i propositionen. Därför är det att beklaga att t.ex. urinprov undantas som bevis för narkotikapåverkan kopplad till lagstiftningen. När detta är sagt, fru talman, vill jag självfallet inte förmörka bilden. Det är nu ändå ett oerhört viktigt steg som tas i en förändrad lagstiftning, som föreslås i propositionen och får stöd av justitieutskottet. Men offensiven när det gäller narkotikan i trafiken har fått en kraftig nedtoning. Därför finns det anledning för både riksdagen och regeringen att ta intryck av de reservationer som är fogade till betänkandet nr 15 när det gäller såväl den principiella hållningen som att man t.ex. betydligt bredare skall kunna spåra narkotikaförekomsten och ha det bästa sållningsinstrumentet. Det gäller självfallet också att aktivt informera om den nya lagen. Regeringen säger sig ta sådana initiativ, men det finns anledning att omedelbart föra en aktiv kampanj när det gäller ett sådant upplägg. I fråga om sjöfylleriets hantering finns det anledning att ta allvarligt på reservationerna 7, 8 och 9, där man påpekar att det skall vara en principiell hållning: Nykterheten i sjötrafiken skall vara lika viktig som nykterheten i landtrafiken. Den utredning som regeringen aviserar, att man fortsatt skall utreda lägre gränsvärden för sjöfylleriet, är positiv. Min förhoppning är att detta skall kunna ske med ett helt annat tempo och en helt annan styrka än vad den historiska återblicken ger vid handen. Slutligen vill jag säga att det hade varit av värde om de lagar som riksdagen i dag beslutar om skulle ha kunnat träda i kraft betydligt tidigare. Att låta halva båtsäsongen gå innan den nya lagen träder i kraft är förlorad tid. Det finns till sist, fru talman, en sedelärande iakttagelse att göra, och det är att ett aktivt opinionsarbete från riksdagen och från många organisationer och enskilda som drivit krav om säkrare trafik genom att påverkan av alkohol och andra droger bannlyses och beivras har gett framgång. Denna framgång är inte grundad på politisk prestige utan på den saklighet och den tyngd med vilken forskare och trafiksäkerhetskunniga har drivit detta. Det är glädjande att de motståndsfickor som genom åren kommit med förment tal om rättssäkerhet nu har fått ge vika. Dagens beslut innebär ett genombrott som kommer trafiksäkerheten på land och på sjön till godo. Detta finns det anledning att upprepa från riksdagens talarstol. Jag yrkar därför bifall till utskottets grundläggande förslag men finner det värt att stödja det viktiga påpekande som ges i de nämnda reservationerna.

Fru talman! Som Elver Jonsson sade är jag ny i riksdagen, och jag kan definitivt inte vara någon representant för regeringen. Men eftersom Elver Jonsson är gammal i riksdagen och under många år har arbetat för detta tar jag mig friheten att framföra ett hjärtligt grattis till framgången att ha kommit så här långt. Vi vet att Elver Jonsson har arbetat under många år med den här frågan, och detta måste kännas väldigt skönt för honom. När det gäller nollgränsen för narkotika måste vi komma ihåg en sak, nämligen att man enligt lagstiftningen måste kunna framföra fordonet på ett betryggande sätt. Det är alltså en fråga om en bedömning som polisen måste göra från fall till fall om man misstänker att någon, av någon anledning, inte är lämplig att framföra ett fordon. Sedan skall jag avslöja för kammarens ledamöter att jag är trafiklärare sedan 22 år, och enligt nuvarande trafiklagstiftning får man inte framföra ett fordon om man saknar nödiga förutsättningar. Jag är helt övertygad om att det finns en hel del personer, inte minst i kammaren, som saknar nödiga förutsättningar att framföra ett fordon även utan preparat. Det här är en väldigt viktig fråga. Vi kanske skulle ta en lite allvarligare funderare på om alla är lämpliga att inneha ett körkort. När det gäller detta med att införa denna lagstiftning tidigare skall man ju genomföra en informationskampanj innan lagen träder i kraft, och då är det viktigt att man får en sådan tidsfrist att man hinner göra det. Allra sist något jag tycker är väldigt viktigt: Den föredragning vi fick vid utfrågningen av Rättsmedicinalverkets duktiga företrädare måste vi lita till.
Fru talman! Låt mig först tacka för de vänliga orden. Sedan går jag över till den viktiga delen av Göran Norlanders anförande. Han sade att han inte är någon representant för regeringen, och formellt är det ju riktigt. Men det kändes ändå som om han ville ha armbågs lucka till kanslihuset, och det har jag inga synpunkter på. Men sedan var det detta med att betryggande framföra fordonet. Nu vidgar Göran Norlander den frågan, och det kan det finnas skäl för. Det är ju inte bara fylleri som kan göra färden otrygg - det kan vara synen, det kan vara att man är "ringrostig" och det kan vara andra saker som hindrar. Därför behöver vi kanske fundera kring frågorna om nödiga förutsättningar, som Göran Norlander uttryckte det. Detta försvarar dock inte på något sätt den tröghet som funnits i den här frågan. Jag tror att vi kanske nu kan hantera detta mera rationellt och utan alltför mycket av historiska och kalla det gärna kulturella bindningar. Det har ju skett en revolution på trafikens område. Inte minst gäller det sjötrafiken, där båtarna nu ofta är lika snabba som fordon på land. Detta innebär ju helt andra trafikfaror än vad vi historiskt har varit med om.
Fru talman! Jag är glad att Elver Jonsson uppskattade de vänliga orden, även om jag nu inte är representant för regeringen. Jag kan trösta Elver Jonsson med att jag inte har några som helst ambitioner att armbåga mig in i kanslihuset. Det räcker fullt väl med det hus vi befinner oss i nu. Sedan tror jag säkert att Elver Jonsson och jag skulle kunna ha väldigt mycket att tycka till om gemensamt när det gäller trafiksäkerhet. Vi kan återkomma i ett annat sammanhang. Tack för ordet!
Fru talman! Jag vill också ta upp den informationskampanj som Göran Norlander kommenterade tidigare. Han sade att man behöver tid för att informera. Det är ju, fru talman, argument man tar till när det passar. Det är inte många dagar sedan vi antog en mycket komplicerad lagstiftning på diskrimineringens område, och den skulle träda i kraft nästan omgående. Man borde i så fall ha en någotsånär likartad måttstock. Den fråga vi nu skall besluta om, fru talman, har det förts en mycket aktiv publik debatt om under år, för att inte säga decennier. Det är inga nyheter vi kommer med. Nyheten är att en riksdagsmajoritet, till synes i full enighet i grundfrågorna, nu också har fått med sig kanslihuset och att vi får en lagstiftning som innebär förbättringar både för trafiksäkerheten och - skulle jag tro - i marginalen också för folkhälsan. Därför är dagens beslut om denna reform så oerhört viktigt.
Fru talman! Jag är inte den som kan bedöma hur lång tid man behöver för att genomföra en informationskampanj. Men när vi nu har väntat så många år på att den här lagstiftningen skall komma tycker jag att vi kan ge oss till tåls i ytterligare två månader.
Fru talman!

Vi från Sverige, som är vana vid demokratiska styrelseformer, är också vana vid öppenhet och insyn. Många av oss har varit lite frustrerade över hur annorlunda det är inom EU. Centerpartiet anser att det uppmärksammade agerandet från kommissionen visar på den brist på öppenhet som alltjämt råder inom stora delar av EU organisationen. En helt ny öppenhetskultur måste genomsyra EU. Kommissionens avgång ger ytterligare belägg för hur nödvändigt detta är. Lagstiftningsprocessen borde öppnas, och kommissionens arbete måste präglas av större öppenhet. Det är inte endast Centerpartiet som kräver ett enklare regelverk. Detta finns det ett brett önskemål om. De krångligheter som enskilda medborgare, organisationer eller företag utsätts för i samband med sökande av EU-bidrag eller stöd ökar risken att dessa utan avsikt utnyttjar något av EU:s stöd på ett otillåtet sätt. Det får inte vara så krångligt att särskilda experter måste anlitas. Krångliga regler innebär också en utökad administration. Fru talman! Jag har inte för avsikt att ställa något yrkande i denna fråga, men naturligtvis står jag bakom Centerpartiets förslag.

Fru talman! Det är nog ingen överdrift att säga att få frågor har väckt sådan allmän vrede som uppgifterna om bedrägerier, korruption och andra oegentligheter inom EU. Alla är säkert därför överens om att dessa mycket allvarliga missbruk måste bekämpas med stor kraft. Det finns med tanke på de stora ekonomiska belopp det rör sig om utomordentligt starka skäl för att bekämpa denna omfattande och ofta också organiserade brottslighet. Men jag vill också säga att det inte bara handlar om ekonomiska förluster. Jag tycker att det även handlar om unionens trovärdighet i dess helhet. Det är därför också ett starkt svenskt intresse att oegentligheterna inom området bringas till ett minimum. För att klara det krävs att de som begår brott i dessa sammanhang både upptäcks och senare kan lagföras. Justitieutskottet tillstyrker därför regeringens förslag att godkänna bedrägerikonventionen och den till denna kopplade förklaringen liksom hithörande lagförslag. Bl.a. föreslås ett nytt brott i brottsbalken, nämligen subventionsmissbruk, dvs. användning av EU-bidrag till ändamål som de inte har begärts för. Likaså tillstyrker utskottet de förslag till ändrade regler för mutor och bestickning som föreslås. Det innebär att det framöver blir straffbart i Sverige att bl.a. besticka en utländsk parlamentsledamot eller minister och vissa andra utövare av offentliga funktioner. I kommunalskattelagen införs ett uttryckligt förbud mot avdrag för muta. Utskottet konstaterar också att det internationella samarbetet, som har stor betydelse i kampen mot korruptionens skadeverkningar, har burit frukt. Därför välkomnas regeringens förslag vad gäller godkännande av korruptionsprotokollet, korruptionskonventionen och OECD-konventionen. Utskottet tillstyrker förslagen om godkännande av dessa instrument samt därtill anslutande förklaringar och lagändringar. Fru talman! Som framgått är samtliga partier eniga om dessa förslag. Beträffande Gunnel Wallins reservation har utskottet tidigare framfört att språket i lagar och förordningar skall vara så enkelt och klart som möjligt. Den ståndpunkten återupprepar utskottet i detta betänkande. När Gunnel Wallin nu säger att det inte bara är Centerpartiet som tycker att det är viktigt med enklare regler är det självklart, det står ju i betänkandet att alla partierna tycker att detta är viktigt. Det står ju i majoritetstexten. Vi är alltså helt överens på den punkten. Enligt min mening är det som Gunnel Wallin framfört i sin motion och senare i reservationen tillgodosett i utskottstexten. Dessutom är det fråga om huruvida reglerna för EU:s stöd är ändamålsenligt utformade eller inte, något som faller utanför justitieutskottets beredningsområde. Det handhas ju bl.a. av jordbruksutskottet. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! På några minuter, som jag upptäcker har blivit väldigt få vid min anmälan på talarlistan, skulle jag kunna utveckla någonting av det som detta betänkande handlar om. Som flera andra har sagt saknar inte ämnet aktualitet. Man kan väl säga att kulmen i dessa frågor nåddes i och med EU kommissionens avgång för någon tid sedan. Det finns all anledning att understryka det jag tidigare har sagt om betydelsen av att man på olika sätt förebygger och beivrar den här typen av oegentligheter, både därför att det rent materiellt är angeläget att pengar används på ett förnuftigt sätt och för att det är demoraliserande. Det bryter ned tilltron till det europeiska samarbetet om vi får en debatt kring de här frågorna som kommer att uppfattas som huvudsaken. Jag vill gärna i det här sammanhanget varna för den bild som tidvis har tonat fram av att EU i stort sett är en sorts halvkorrupt organisation. Vi som i Sverige är vana vid demokrati ser med oro på hur man beter sig nere på kontinenten, lite fritt uttryckt. Jag tror att det inte gör Europasamarbetet någon tjänst om man agerar på det sättet. Kampen mot oegentligheter och korruption måste föras utifrån många linjer. Det beslut vi är på väg att fatta i dag, att godkänna ett antal konventioner och framförhandlade protokoll, är en viktig sådan linje. För ett par månader sedan var jag tillsammans med en utskottskollega, Märta Johansson, på en större konferens i EU som EU-parlamentet hade arrangerat kring de här sakerna. Där fanns deltagare från de olika nationella parlamenten, från EU-parlamentet, från budget och kontrollutskottet och från EU:s revisionsrätt. Även kommissionens dåvarande ordförande Jacques Santer var närvarande vid denna övning. Man kan säga att konferensen speglade en genuin oro över de oegentligheter och de hot som man upplevde fanns mot gemenskapens ekonomiska och finansiella intressen. Det fanns ett klart uttalat önskemål, även om det uttrycktes lite olika på konferensen, om ett genuint arbete både på nationell nivå och i samarbete länderna emellan för att komma till rätta med detta. Jag höll ett litet anförande där, och ett par punkter tycker jag är viktiga. De knyter an till det särskilda yttrande som vi har fogat till betänkandet. Det är att varje administrativ reglering, varje subventionssystem, erbjuder en möjlighet och en lockelse till oegentligheter. Det tror jag att man tvärs igenom historien kan se på alla områden. Därför är det viktigt att subventionssystemen, de olika regleringarna, hålls nere volymmässigt och i antal. Det råder inget tvivel om att man med ökad klarhet och enkelhet i regelsystemet också kan minimera ett antal problem. Där tycker jag i och för sig, fru talman, att vi skall vara ärliga och ställa oss frågan vad vi själva gjort på nationell nivå. Vi kan kritisera, ibland med stort fog, de gemensamma EU-systemen, men vi har ju haft en viss förmåga att själva bygga på nationella system som för många grupper, inte minst inom jordbruket, har gjort det nästan omöjligt att överblicka reglerna. De har definitivt varit mycket svåra att följa. Där skulle jag gärna vilja fråga socialdemokraternas företrädare vad han tycker om vår förmåga att göra insatser. Låt mig sedan också säga att det är viktigt att man ställer upp tydliga mål för de olika program och projekt EU har. Utan tydliga mål för olika program går det inte att revidera och följa upp dem. Det räcker att läsa revisionsrättens rapporter om detta. Det är alldeles uppenbart att det måste finnas en betydligt större stramhet. Det gäller också, fru talman, att ha system för kontrollen som inte bara finns på papperet, sådana som på papperet kan uppfattas som väldigt fina och formellt eleganta. Det gäller att också ha funktionella kontrollsystem som upptäcker olika former av kostnadsineffektivitet och dålig måluppfyllelse. Det finns många exempel. Jag behöver inte tynga kammaren med detta. Sedan, vilket inte är helt oväsentligt, gäller det att också ha ett slags mental inställning, ett förhållningssätt till EU:s gemensamma pengar, våra gemensamma pengar, så att vi inte uppfattar EU:s pengar som något det är mer tillåtet att vara mindre effektiv med jämfört med de nationella pengarna. Det är också en viktig inställning som betonades vid flera tillfällen. Fru talman! Mycket mer kunde sägas om detta, men jag tycker att det är viktigt att avslutningsvis understryka att det är angeläget att varje land inom gemenskapen, både på nationell nivå och i samverkan med varandra, gör maximalt för att delta i kampen för att förebygga, upptäcka och beivra olika former av oegentligheter. När riksdagen nu är på väg att fatta beslut med anledning av detta betänkande bidrar vi på ett mycket aktivt sätt till att leva upp till Sveriges ansvar i denna fråga. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Även om sådant som har att göra med ändamålsenliga regler inte ligger inom vårt område, kan jag på den frågan bara svara att det väl inte finns några delade meningar mellan oss och moderaterna om vikten av att vi ser till att inte göra reglerna konstigare och svårare i Sverige än de behöver vara. När vi talar om vikten av enkla regler kanske det egentligen skulle vara bättre att säga att vi måste ha tydliga regler. Men jag tror att det är viktigt, vilket vi tar ställning till med det här betänkandet, att det också finns ett straffansvar om man inte följer regler som borde vara så klara att det inte borde uppstå så många missförstånd som vi också har en del exempel på.
Fru talman! Jag ser att fru talmannen tittar oroligt på klockan. Det är tid för frågestund om några minuter. Det är alldeles uppenbart att vi gemensamt - vi behöver inte anstränga oss alltför mycket - kan hitta ett otal exempel på att pålagringen av svenska regler på gemenskapens regler har gjort det mycket svårare och mindre överblickbart att tillämpa dem. Den klassiska liknelsen är tio Guds bud, den amerikanska konstitutionen och export och importreglerna för gåsägg inom EU - eller om det är ankägg. Detta visar att EU har, i kombination med nationella regler, ett system som kan förenklas. I grunden handlar detta om att om det finns administrativa regelsystem, om det finns subventioner och byråkratiska regleringar, finns det alltid en lockelse att missbruka systemen. Därför bör regleringarna och subventionerna minska så mycket som möjligt
Fru talman! Jag begärde inte replik, man jag kan säga något i alla fall. Det är viktigt att vi förenas i våra ståndpunkter om att reglerna skall vara tydliga. Men jag sade också att det är viktigt att reglerna är tydliga och att det finns ett straffansvar. Där har funnits exempel under senare tid när någon t.ex. har planterat några ärtor i gräset och kallat dem för ärtodling. Det är ett exempel på att det måste finnas både tydliga regler och ett ansvar för hur man benyttar de regler som finns.
Fru talman! Jag delar Ingvar Johnssons uppfattning att eventuella otydligheter i regler inte får skymma det faktum att varje person som söker stöd har ett ansvar att uppträda på ett korrekt sätt och följa bestämmelserna. Det markeras klart i betänkandet att det råder en stor samstämmighet i utskottet, dvs. vi ser allvarligt på dessa frågor. I och med de förslag vi skall anta drar vi vårt strå till stacken för att bekämpa korruption och oegentligheter inom EU.

Denna gång deltar följande statsråd: justitieminister Laila Freivalds, statsrådet Pierre Schori, kulturminister Marita Ulvskog, statsrådet Mona Sahlin, statsrådet Maj-Inger Klingvall, statsrådet Ulrica Messing, miljöminister Kjell Larsson och statsrådet Lars Erik Lövdén. Justitieministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt ansvarsområde. Övriga statsråd besvarar frågor var och en inom sitt respektive ansvarsområde i regeringen.
Fru talman! Jag vill rikta min fråga till statsrådet Pierre Schori med anledning av framför allt situationen i Kosovo. Redan nu är det många människor som är på flykt undan den situation som råder. Vilken beredskap har Sverige för att dels hjälpa i närområdet, dels eventuellt ta emot de många människor som i dag är på flykt?
Fru talman! Det vi nu ser ske i Kosovo är en fördjupning av den redan mycket stora humanitära katastrof som pågått under en längre tid. Vi talar om över en kvarts miljon flyktingar bara inom Kosovo och tiotusentals i grannländerna. Kriget, som nu fortsätter genom också Natoanfallet, har lett till att det är nya stora flyktingströmmar på gång. De berör särskilt och i allra högsta grad grannländerna. Jag tänker på Montenegro och Makedonien. Det är de som bär allas våra bördor när det gäller flyktingpolitik och ansvarsfördelning. Det är därför naturligt att omvärlden nu förbereder sig på ett kraftfullt stöd genom FN:s olika organisationer till dessa länder. Inne i Kosovo är det bara Internationella röda korskommittén och Läkare utan gränser som är kvar, alla andra har lämnat Kosovo på grund av den situation som rådde redan tidigare. Det pågår systematisk etnisk rensning, trakasserier och systematiska avrättningar.
Fru talman! Anser statsrådet att en massflyktssituation råder? Vad kommer statsrådet i så fall att göra?
Fru talman! Med vad jag har sagt vill jag understryka att det inte är fråga om någon massflykt gentemot norra Europa som efter Bosnienkatastrofen. Det är mycket svårare för flyktingar att röra sig utanför Balkan just nu, det är framför allt i Montenegro och Makedonien. Men det kan bli fråga om massflykt enligt lagens bestämmelser. Här vill jag erinra om vad Anita Gradin hela tiden drivit inom Europeiska unionen med starkt svenskt stöd, att EU i sådana här situationer skall påta sig ett gemensamt ansvar och också bevilja temporära uppehållstillstånd. Det har inte gått att få till stånd en sådan obligatorisk ordning. Men vi har beredskap i Sverige att omedelbart bistå de internationella hjälporganisationerna. Vi har också beredskap här i Sverige.
Fru talman! Jag vill fortsätta på den påbörjade frågan, eftersom det här är ett aktuellt ämne. I förra veckan hörde vi statsrådet tala mycket vackert om asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Det talades om att man skall kunna få asyl i andra länder när det är fara för förföljelse. Man får åtnjuta en fristad undan förföljelse. Jag kunde instämma i det mesta statsrådet sade. Jag hörde också att asylrätten är en absolut nödvändighet, en grundläggande mänsklig rättighet. De orden fäste jag mig särskilt vid och de är väldigt viktiga att påminna om. De flyktingar som kommer till Sverige i dag kommer i regel smuggelvägen. Det beror inte på att de alltid vill det. Det finns nästan inga andra möjligheter därför att vi har visumtvång som att gör att många människor inte kan komma hit på annat sätt. De har inte möjligheter att skaffa sig visum. Min fråga är: Vill den svenska regeringen upphäva visumtvånget temporärt om det anses nödvändigt för att hjälpa människor på flykt? Om det är miljontals människor som rör sig i Europa kanske det är omöjligt för Montenegro och andra stater att ta emot dem?
Fru talman! Sverige har som alla andra länder en reglerad invandring. Med detta följer också visum och visumtvång. Detta utesluter inte möjligheten att söka asyl i Sverige och andra länder. Vi har Genèvekonventionen. Envar som söker fristad undan förföljelse har rätt till asyl. Till Sverige kom från det aktuella området i fjor ungefär 3 500 personer, varav 70 % från Kosovo. Det är alltså ingen omöjlighet. Vi har drygt 30 000 människor i vårt land från Kosovo.
Fru talman! Eftersom jag framställt en interpellation skall jag inte ta upp alla frågor nu utan får diskutera dem senare. Det är väl ändå så att en stor del av den oreglerade invandringen i Sverige beror på att vi har visumtvång. Många människor anser sig inte vara i en situation att kunna söka visum. Därför kommer de hit utan visum. Den situationen är ganska svår. Många blir hemskickade och får vänta här så länge att det blir en väldigt svår situation. Är det detta som skall hända om flyktingvågen når Sverige?
Fru talman! Jag vill åter understryka att det inte är tal om någon flyktvåg som skall nå Sverige, utan det är framför allt Makedonien och Montenegro som just nu så säga bär bördan för oss. Att vi har visumtvång, liksom alla andra länder, utesluter inte asylrätt. Envar har rätt att söka asyl. Hur man än kommer hit har man rätt att söka asyl och få sin ansökan behandlad. Tänk på alla dem som kom med Raoul Wallenbergs eller Harald Edelstams hjälp - inte hade de visum!
Fru talman! Möjligheterna att få stanna här är inte desamma som på Raoul Wallenbergs tid. Det kan vi nog vara överens om. Jag vill också påpeka att den här situationen inte funnits tidigare i Sverige. Det har ansetts lättare att komma hit. Min fråga kvarstår: Beror inte en hel del av människosmugglingen på att vi har visumtvånget, att det inte finns något annat sätt för väldigt många människor, inte för alla?
Fru talman! Människosmugglingen beror inte på att vi har visumtvång, utan det beror på att vi har reglerad invandring som i andra länder. Det beror också på att vi vill värna asylrätten. Jag vill också säga att människosmugglingen nu tagit en ny ondskefullare karaktär. Vi kan se hur effektiva metoder sätts in i Europa mot organiserad människosmuggling där man vill tjäna pengar på människorna. I stället blir det rena slavhandel. Man åker ut i byar i Afrika och också i Kosovo, tar småbarn och säljer dem på bordeller i Europa. Mot detta behöver vi också kontroll och insatser. Då hjälper det till att ha ett organiserat samarbete.

Fru talman! Det här är en fråga som bl.a. behandlas av SABO-företagen och Redovisningsrådet. Jag vill för dagen inte uttala mig i den frågan. Jag vill bara konstatera att ägarna till de kommunala bostadsbolagen är ägare som har bildat bolagen som en del av ett långsiktigt ägande. Det handlar inte om att kommunerna skall använda bostadsbolagen på marknaden, utan de är en del av bostadspolitiken och av ett långsiktigt ägande. Frågan diskuteras alltså för närvarande inom SABO
Fru talman! Dessa bolag lyder under både aktiebolagslagen och redovisningslagen. Jag noterar att statsrådet finner skäl att avvika från lagen i dessa avseenden. I vart fall verkar det som att statsrådet inte har för avsikt att vidta några åtgärder utan för tillfället vara overksam i dessa frågor. Med god sannolikhet kan man anta att bostäder i Bengtsfors och i bruksorterna i Mellansverige icke rimligtvis kan komma upp i sitt tidigare värde under överskådlig tid.
Fru talman! Det är riktigt att jag för dagen inte har för avsikt att vidta någon åtgärd. Detta är en diskussion som för närvarande förs inom ramen för SABO Jag vill än en gång återknyta till det som jag sade inledningsvis, att de kommunala bostadsbolagen är tillkomna som ett led i den sociala bostadspolitiken. I regel har kommunerna en ambition att ha ett långsiktigt innehav och ett långsiktigt ägaransvar för bolagen. Jag vill också påminna Carl-Erik Skårman om att regeringen har inrättat en bostadsdelegation och avsatt 2 1⁄2 miljarder kronor under kommande år för att hjälpa till att sanera ekonomin i de kommuner som har ett övermäktigt bostadsåtagande.

Fru talman! Jag vill vända mig till statsrådet Mona Sahlin. Näringsdepartementet har ju knutit till sig olika grupper av företag i sitt arbete. Mona Sahlin har knutit till sig en grupp som kallar sig Nybyggarna. Enligt tidningsuppgifter från i går har en av de företagare som ingår i Mona Sahlins grupp avskedat en ung kvinna för att hon var gravid. Mot bakgrund av detta och utan att gå in på det specifika fallet vill jag fråga Mona Sahlin: Hur tillsätts de olika referensgrupperna? Vilka kriterier använder man? Vad gör man för att förhindra att det kommer med företagare som uppenbarligen agerat på ett sätt som helt står i strid mot de lagar som finns på arbetsmarknaden?
Fru talman! Ett av de största tillväxthindren i dag är att så många unga kvinnor inte får jobb eller blir uppsagda beroende på att de gör det väldigt naturliga, nämligen ser till att det finns barn och därmed en framtid över huvud taget i det här landet. Om uppgifterna stämmer om den här kvinnan kommer hon inte att tillhöra Nybyggarna, för då har jag inget förtroende för henne. Jag är också en person som har erfarenhet av att se lite bakom tidningsrubrikerna innan jag slutligt bestämmer mig. När dessa grupper tillsätts gör vi ju inte någon total personkontroll. Grupperna tillsätts av vad vi tror är dugliga och rekorderliga personer med olika bakgrund och olika uppfattningar. Men de har ett gemensamt, och det är att de driver småföretag i väldigt spännande branscher. Om sådant här uppkommer tänker jag förstås agera.
Fru talman! Också jag kan se bakom tidningsrubriker och vet att man skall ta med en nypa salt det som står framför allt i kvällspressen. Men det är också en principfråga hur man garderar sig för den här typen av olycksfall i arbetet. Eftersom ni nu har knutit så många företagare till Näringsdepartementet är det viktigt att agera på ett sådant sätt att man inte undergräver förtroendet hos politiker och allmänhet för detta samarbete.
Fru talman! Jag vill bara betona än en gång: Om detta visar sig vara sant kommer denna kvinna inte att vara med i Nybyggarna. Det är en oerhört viktig signal att alla som har makt - och dit hör både politiker och företagare - agerar på ett sätt som är i enlighet med både lagar och allmänt rimliga mänskliga värden. Utifrån detta kommer jag som statsråd också att agera och ta ansvar.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till miljöminister Kjell Larsson, och det vill jag göra mot bakgrund av de uttalanden som gjordes i söndags från experthåll om skogskalkningen. Det framkom uppgifter om att, förutom att det från ekonomisk synpunkt kan vara tveksamt med den enorma satsning på kalkning av våra skogar som ni gör är det också tveksamt från miljösynpunkt. Har dessa uppgifter fått regeringen att överväga andra ställningstaganden när det gäller skogskalkningen?
Fru talman! Det har de inte fått än så länge. Däremot är det klart att vi följer den typen av rapporter. Men nu satsar vi ganska mycket på kalkningsåtgärder framöver. Det är ett sätt att möta den försurning som vi fortfarande är utsatta för. Jag vill också gärna tillägga att det viktigaste mot försurningen är naturligtvis det internationella samarbetet, inte minst inom EU, på det här området.
Fru talman! De uppgifter som presenterades i söndags är ju sensationella. Det upplystes också om att experterna i fråga stod bakom Skogsstyrelsens ställningstagande i dessa frågor. När man hade kollat upp detta visade det sig att detta inte var sant. Några experter gjorde då dessa uttalanden. Jag tycker att detta är så pass sensationella uppgifter att de borde få regeringen att överväga andra ställningstaganden, åtminstone inte göra uttalanden om att man fortsätter med den kraftiga kalkningen. Den här kalkningen skulle på lång sikt kunna vara skadlig för den biologiska mångfalden.
Fru talman! Jag sade till Harald Nordlund att vi under de fyra dagar som har gått sedan i söndags ännu inte har lagt om politiken på det här området. Men jag sade också att vi tar den här typen av rapporter och besked från olika vetenskapsmän om effekterna av olika insatser på miljöområdet på allvar, och det gäller även på det här området.
Fru talman! Jag vill fråga miljöministern vad regeringen tänker göra för att återupprätta förtroendet för det svenska miljöarbetet.
Fru talman! Regeringen tänker fullfölja det miljöarbete som har gjort att Sverige är bland de främsta pådrivarna för miljötänkandet i världen.
Fru talman! Det var ett ganska tunt svar i en situation där det är uppenbart att förtroendet för det miljöarbete som regeringen driver sviktar. När vi hade ansvaret för miljöarbetet hade vi ju ett antal visioner och gjorde en del långsiktiga ställningstaganden när det gäller kretsloppsarbete, producentansvar, en sammanhållen kemikaliepolitik osv. Allt detta har nu spritts ut. Det finns inte längre någon sammanhållning. Miljöministern har möjlighet att ta ett grepp för att visa vilken riktning som man väljer. Vi i Centerpartiet har sagt att det inte är acceptabelt med en ny fossilgasledning genom Sverige. Håll med om det, miljöministern! Ta greppet om den frågan! Säg efter Centerpartiet, och gör det gärna nu!
Fru talman! En tunn fråga får kanske ett tunt svar. På samtliga områden som Lennart Daléus nämnde har miljöpolitiken flyttats fram med älgsteg sedan Daléus själv var med och hade ansvar för dessa frågor. Det känner jag mig ganska nöjd över. Beträffande gasledningen har jag sagt vid tidigare frågestunder och i andra sammanhang att jag inte vill medverka till att vi genom denna infrastruktursatsning skapar ett beroende av naturgas, och det står jag fast vid. Det innebär ett klart besked från min sida.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga statsrådet Schori hur han ser på de brittiska laglordernas beslut i går angående immunitet för Pinochet.
Fru talman! Det var kanske ett för en icke sakkunnig märkligt beslut med tanke på att man tidsbestämde det till tio år och sade att först därefter upphör immuniteten. Men det som är positivt i det hela är att genom detta beslut går det ändå att fortsätta granska om Pinochet också hade ansvar för brott mot mänskliga rättigheter, t.ex tortyr, efter 1988. Därmed kan man säga att Pinochet har kommit i en Shakespearesituation, nämligen att det blod som han har på sina händer inte går att tvätta bort.
Fru talman! Jag skulle vilja fortsätta på detta tema och höra om statsrådet Schori anser att Pinochet skall utlämnas till Spanien eller till Chile eller om frågan skall hanteras på något annat sätt, om det blir fråga om utlämning.
Fru talman! Förmodligen önskar herr Pinochet inget hellre än att bli utlämnad till Chile men däremot inte till Spanien. Det är nu upp till de engelska myndigheterna att utröna vad det är som ligger honom till last enligt laglordernas beslut. Sedan skall ärendet gå vidare till inrikesministern och därefter möjligtvis tillbaks till överhuset igen, så det kan bli en ganska långdragen process. Kvar står att Pinochet inte har någon rörelsefrihet och att han har blod på sina händer. Alla vet om detta.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till justitieminister Laila Freivalds. Det är säkert många som tycker att satsningar på närpolisen är väldigt bra. Polisen kommer ut till folket, kommer närmare folket och kan också förebygga att brott begås, och det är ett led i att bekämpa vardagsbrottsligheten. Jag vill ställa en fråga om resurserna till närpolisen. Klarar polisdistrikten i dag av den satsning som var tänkt när det gäller närpolisverksamheten? Jag ställer frågan just därför att jag vet att det finns många polisvakanser och att det är polisbrist i landet.
Fru talman! Hur många av poliserna som är verksamma i närpolisverksamheten är beroende av hur man i de olika polismyndigheterna beslutar att fördela resurserna på de olika verksamhetsdelarna som man har inom myndigheten. Jag hoppas att det blir fler länspolismyndigheter som kommer att inse att de måste avsätta mer av sina resurser för att bekämpa vardagsbrottsligheten och att göra det via närpolisverksamheten. Givetvis har det också betydelse vilka totala resurser som statsmakterna beslutar om till polisen. I den förra budgetpropositionen, som riksdagen har tagit ställning till, föreslog regeringen att polisen skall få ett tillskott på närmare 1 miljard kronor under tre år framöver inklusive detta år och att detta samtidigt skall innebära en satsning på utbildning av flera poliser. Jag kan inte säga exakt hur många poliser som kommer att utbildas. Det beror bl.a. på Polishögskolans kapacitet. Men vi behöver fler poliser och, framför allt, vi behöver fler närpoliser.
Fru talman! Frågan föranleds av en viss oro när det gäller just polisverksamheten på sommaren. Vid ungefär denna tidpunkt förra året kunde man läsa i Borås tidning att närpolisverksamheten skulle dras in under sommaren. Det verkade ju inte speciellt bra. Den kanske behövs ännu mer på sommaren då mycket folk är i rörelse. Man är ute längre på kvällarna, och det är många turister och andra som reser runt till olika platser osv. Då är min fråga: Hur kommer det att bli i sommar? Finns det resurser inför denna sommar att upprätthålla närpolisverksamheterna i Borås och i landet i övrigt? I tisdagens Borås tidning kunde man nämligen återigen läsa om oron över just detta med polisbristen. Jag tycker att det också är lite grann en fråga om förtroendet för närpolisen om man drar in resurser vissa tider på året.
Fru talman! En del av det reformarbete som pågår inom polisen handlar om hur polisen använder sina resurser för att på bästa sätt svara mot medborgarnas krav. I den diskussion som pågår inom alla polismyndigheter har man anledning att uppmärksamma bl.a. vid vilka tidpunkter det finns tillgång till så många poliser som behövs. Det handlar både om vilken tid på dygnet polis tjänstgör och om vilka veckodagar som det finns en bemanning som svarar mot behovet. Men det handlar också om säsongsförändringar. Vi hade en omfattande debatt förra året om polisens bemanning under sommaren. Jag tror att den diskussionen ledde till att man insåg att det här är en fråga som myndigheterna har anledning att ta på största allvar och att man måste fundera över hur man skall organisera sitt arbete för att möta medborgarnas krav även under sommaren.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet I går kväll startade Nato bombningarna av Serbien, en aktion som inte sanktioneras av FN. Både amerikanska flyg och europeiska länders flyg var inblandade. Det var första gången sedan andra världskriget här i Europa som en självständig stat angreps med bomber. Bomberna kommer naturligtvis att drabba oerhört många civila, och i förlängningen kommer våldet att trappas upp. Sveriges officiella hållning är att man har förståelse för aktionen därför att det är Milosevics agerande som har lett till den och framtvingat bombningarna. Det är andra gången på ganska kort tid som en bombning har skett utan FN:s sanktion. Jag tycker att detta är en utveckling som är mycket allvarlig. Den är farlig och ett hot mot folkrätten.
Fru talman! Det är uppenbart att Sverige inte vill ha en djungelns lag i världspolitiken. Det är därför vi har hållit mycket hårt på att det är FN som skall ge mandatet när det gäller att ta till våld mot andra nationer, i händelse av att den internationella freden hotas, enligt kap. 7 i FN-stadgan. Samtidigt är det viktigt att inte förtryckarens, krigshundens, lag skall få råda i världspolitiken. Eftersom Kosovo hade kommit i situationen att det pågick ett krig, systematisk etnisk rensning, fördrivning av människor, massmord på civila, förtryck av oberoende medier etc., gick det inte längre att stå med andra i kors. Vi befann oss i den situationen att vi var lamslagna av folkrätten, men inte heller folkrätten kunde skydda oskyldiga människor. Någonting måste göras. Då växte det fram ett fredsförslag som accepterades av den ena sidan. Då växte det fram ett tryck från omvärlden mot Milosevicregimen. Den ville inte ge sig, utan i stället fortsatte detta dödande och förtryck. Då var man tvungen att göra någonting.
Fru talman! Tack för svaret. Men jag är ändå rädd att det här ger ett prejudikat. Jag är också mycket medveten om det våld som sker mot Kosovos befolkning i dag och om den besvärliga situation de har. Men denna kantring att man ger Nato ett uppdrag i stället för att uppdraget kommer från FN innebär en mycket stark förskjutning, tycker jag. Vad jag förstår har man inte klart för sig vad som skall ske efter bombningarna, alltså hur framtiden kommer att bli och hur man skall behandla allt som kommer att ske i Kosovo och i Serbien efter bombningarna. Det är så mycket som är oklart. Jag är alltså oerhört rädd för att den här aktionen kommer att ge prejudikat där FN:s roll minskar och Nato tar på sig att vara världspolis.
Fru talman! Jag delar den oron om att vi skulle kunna få en världspolis som bestämmer själv. Jag tror inte att det här fallet kommer att vara ett prejudikat, och det är inte Nato som sådant som har agerat självständigt. Det här har ju vuxit fram ur den s.k. kontaktgruppens arbete. Kontaktgruppen har varit den organisation av stater som har åtagit sig att vara medlare i konflikten. Nu är vi i en situation där missiler landar. Vi följer naturligtvis detta med största oro. Det finns ingen militär lösning. Bombningar löser inte konflikten. Det måste bli en politisk lösning. Och det räcker faktiskt att presidenten i Belgrad lyfter på telefonluren och säger: Jag är beredd att acceptera det avtal som den andra sidan har undertecknat och som hela världssamfundet inklusive Ryssland ställer sig bekom. Det räcker. Där ligger ansvaret. Jag vill också gärna understryka, med tanke på all den ångest som finns bland kosovoalbaner och folk från Serbien i Sverige, att man inte på något sätt skall lasta dem. Det är en regim i Belgrad som bär det tyngsta ansvaret. Det ansvaret och den belastningen skall inte falla på serber som grupp.
Fru talman! Min fråga vill jag ställa till socialförsäkringsministern. Jag har blivit uppmärksammad på den kraftigt ökade arbetsbelastning för kassorna i landet som avstämningen och återbetalningen av bostadsbidragen för 1997 innebär. Det är ett omfattande och tidskrävande jobb som kassornas personal skall klara, och det rör sig om många delar som alla är lika viktiga. Tidigare har det förutsatts att det här arbetet kan ske med stor automatik och utan större resursinsatser. Men enligt de uppgifter som jag har fått stämmer detta sannerligen inte med verkligheten. Jag skulle mot den bakgrunden vilja fråga socialförsäkringsministern: Anser socialförsäkringsministern att den bild som jag har tecknat av att hanteringen av bostadsbidragen innebär omfattande merjobb för kassornas personal är riktig? Om så är fallet, vilka åtgärder kommer då att vidtas för att ge kassorna möjligheter att på ett rationellt och effektivt sätt fullgöra sina arbetsuppgifter?
Fru talman! När det gäller frågan om merarbete på grund av bostadsbidragen är det i dag väldigt svårt att ha någon uppfattning om vilken omfattning det kommer att få. Visst kommer det att handla om individuell bedömning av ett antal ärenden, men det har också funnits med i arbetet. När de nya bostadsbidragsreglerna trädde i kraft för två år sedan låg det ju i detta att det handlade om en preliminär bedömning. Denna skulle sedan stämmas av och det skulle fattas slutliga beslut två år senare - beslut som också kunde bli omprövade genom att den enskilde begärde det. Ännu vet vi som sagt för lite om hur många det är som redan har begärt eller kommer att begära omprövning av sina ärenden.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Den bild som jag har fått, och det gäller Försäkringskassan i Dalarna, pekar på att det handlar om närmare sju extra årsarbetare för att klara den här tillkommande uppgiften på ett bra och tillfredsställande sätt. Om man slår ut den ansträngningen på resurser över hela landet är det ganska omfattande resurstillskott som kommer att krävas.

Fru talman! Det är en självklarhet att vi kommer att följa arbetet på försäkringskassorna och se vad det här kan betyda för arbetsbelastningen. Samtidigt är det naturligtvis också en arbetsledningsfråga ute på kassorna att se till att det finns människor i tillräcklig omfattning som kan arbeta med att hjälpa den enskilde i de här ärendena.
Fru talman! I går kväll var jag i Bengtsfors och demonstrerade tillsammans med 8 000 eller 10 000 dalslänningar. Det var ett demonstrationståg på över en kilometer. Jag har aldrig varit med om maken. Socialdemokraten Britt Bohlin var där och höll ett utmärkt anförande som hon avslutade med säga: Hela Dalsland skall leva! Nu har jag en fråga som väl förmodligen går till statsrådet Mona Sahlin. Det är väldigt viktigt med ett bra vägnät. Dalslands inre vägnät behöver förbättras en hel del. Vägverket har räknat fram att ungefär 50 % av Dalslands inre vägnät delvis är avstängt på våren på grund av tjälskador. Var och en kan förstå att sådant inte bidrar till att öka chanserna för företagsetableringar. Man vill göra robusta stråk av vissa vägar, tjälsäkra vägarna med andra ord. I första hand behövs det 300 miljoner kronor för att klara detta. Nu undrar jag om statsrådet Sahlin är beredd att agera för att dessa 300 miljoner kronor kan skakas fram på något sätt.
Fru talman! Det är ett märkligt uttryck det där; skaka fram 300 miljoner. Jag är mycket medveten om vad som nu sker i Dalsland och i Bengtsfors. Regeringen är mycket medveten om sin del av ansvaret för att ge Dalsland och många av de här orterna en chans att leva vidare. Det är också många andra aktörer som måste ta sitt ansvar, inte minst Lear. För att Dalsland skall kunna leva är det många förutsättningar som måste förändras. Det gäller bl.a. utbildningsnivån och bredden på arbetsmarknaden. Regeringen har nu i första hand bett länsstyrelsen och landshövdingen att hålla i arbetet med att se vilka resurser, både statliga och regionala, som behöver komma till. Jag kan inte svara konkret på just frågan om vägpengarna. Men regeringen kommer att vara med för att se på förutsättningarna också för Bengtsfors i framtiden.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tror ändå att det skulle vara psykologiskt värdefullt för dalslänningarna att få någon klar och positiv signal om att något är på gång. Det skulle vara synnerligen bra i just en sådan här fråga. Det kan tyckas som en detaljfråga, men det är oerhört viktigt att man får ett bra vägnät. Det är ändå det som är den första förutsättningen för att man skall kunna locka till sig företag och för att man skall tro på ett utvecklat näringsliv. Om vägarna inte är bra är det svårt att få i gång en bra utveckling. Jag hoppas därför för dalslänningarnas skull att ni på Näringsdepartementet i första hand tänker på just de här sakerna.
Fru talman! Det vore inte speciellt seriöst av mig att stå i dag och prata om "x åtgärd" eller "y åtgärd". Det viktiga nu är att göra insatser som leder till att Dalsland också på lång sikt får möjlighet att överleva. Då handlar det förvisso om kommunikationer. Men det handlar inte bara om vägnätet utan också om andra kommunikationer som gör det möjligt att med den nya tekniken komma in i framtiden. Det handlar om utbildningsnivå. Det handlar om småföretagarklimat. Det handlar om andra arbetsmarknadsresurser. Vi är nu med via länsstyrelsen, som ju är statens organ ute i regionerna. Vi kommer att vara med och ta vår del av ansvaret.
Fru talman! Jag skulle vilja rikta min fråga till statsrådet Ulrica Messing. Den handlar om idrottsrörelsen och de attityder som finns främst ute bland publiken. Det oroar mig faktiskt väldigt mycket. Man använder mycket grova ord, väldigt mycket könsord. I en artikel i Aftonbladet för en tid sedan kunde man läsa om hur två kvinnliga handbollsdomare hade attackerats av publiken med både svordomar och könsord. Det var alltså en herrmatch som de dömde. Frågan handlar både om attityder till kvinnligt och manligt och - inte minst - om etik och moral. Min fråga till statsrådet är: Vad kan man göra för att ändra på de här attityderna så att publiken inte använder alla dessa grova ord?
Fru talman! Idrottsrörelsen har själv dragit i gång ett stort arbete som jag ser positivt på och som kallas Starta vågen. Det är ett arbete som handlar om etik och moral. Det handlar också om rent spel i den meningen att man inom idrotten skall ha rent spel på planen när man tävlar och tränar men också rent spel utanför planen. Ledare, domare och tränare på olika nivåer lägger nu ned mycket tid på att träffa barn och ungdomsgrupper för att prata om hur man beter sig mot varandra och om vad det innebär att vara en schyst kompis och hur man kan heja på ett lag eller en kompis som skall göra bättre ifrån sig på ett bra sätt. Det är en viktig del. Jag tror också att det är viktigt att titta på attityderna i ett större sammanhang just när det gäller frågorna om könsord. Det är ju ingenting som vi upplever bara på arenor i samband med idrottsarrangemang. Det kan man också uppleva som vuxen när man är på en skola, på en fritidsgård eller i ett kulturhus. Jag tycker att det ligger ett ansvar på oss alla att markera varje gång vi hör någon ta till överord eller använda könsord när man skall prata med varandra. Det är alltså ett gemensamt ansvar för oss som är vuxna.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag är också medveten om att man inom idrottsrörelsen jobbar mycket med detta både bland ungdomarna och i ledarutbildningarna. Jag har genom egen erfarenhet när jag har följt min dotter genom många år, framför allt inom fotbollen där hon har varit både aktiv och dömt matcher, upplevt det som frustrerande att se hur många vuxna människor faktiskt beter sig både mot domarna och mot ledarna. Det skulle alltså vara önskvärt om man kunde lyfta upp dessa frågor och på något sätt driva en kampanj eller en debatt om dem.
Fru talman! Jag tror också att det är önskvärt, och jag tror att det finns starka skäl för att stötta just tjejer speciellt inom idrotten när det gäller att ta för sig och få träna och tävla på lika villkor. Men det gäller också att tjejer som orkar vara tränare och domare samarbetar för att backa upp varandra. Jag tror också att vi som är föräldrar och som har barn som är aktiva inom barn och ungdomsidrotten kan ha diskussioner när vi träffas och fundera på vilka krav som vi har på domare och på tränare och hur duktiga vi alla har en förmåga att vara när vi sitter på läktaren att vara med och döma matcher. Tjejer på arenan, Starta vågen och en ständig debatt om att killar och tjejer alltid skall behandlas jämställt och jämlikt tror jag är oerhört viktiga frågor.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Mona Sahlin. Sommaren 1998 diskuterades problem att rekrytera personal till vården mycket. Då tillsatte regeringen en kommission av ministrar som skulle utarbeta idéer om hur man skulle få inte minst unga människor att engagera sig och vara beredda att börja arbeta inom vården. Nu närmar sig nästa sommar, och sommaren är ofta en problemperiod när det gäller att täcka upp med personal inom vården. Brist på personal inom vården är ett stort problem inte minst för äldre men naturligtvis också för dem som jobbar där. Min fråga till Mona Sahlin som är ordförande i denna kommission som lyder under Näringsdepartementet är: Hur går det med arbetet och, framför allt, kommer det några handfasta och bra förslag till sommaren angående hur man skall rekrytera unga människor till vården?
Fru talman! I Vårdkommissionen som tillsattes, precis som frågeställaren sade, för en tid sedan ingår delar av regeringen, nämligen de som har ansvar för t.ex. utbildning, arbetsmarknad och kommuner, men också parterna, alltså Kommun och Landstingsförbundet och de fackliga organisationerna. Men den här kommissionen har ju inte tagit över det ordinarie ansvaret från landsting och kommuner att ha en bra arbetsmiljö, en bra personalpolitik, kompetensutveckling för sin personal och att förstärka insatserna när man har bristyrken. Det som vi i Vårdkommissionen försöker göra är att långsiktigt hitta lösningar, t.ex. titta på dimensioneringen av utbildningen för de många vårdyrkena. Man skall titta på frågan om deltidsarbetslösheten. Om man har problem att rekrytera gäller det ju också att ta reda på hur man behåller den personal som man har inom vården och att man ser till att de som vill jobba mer tid, framför allt kvinnor, också blir tillvaratagna i vården. Vi kommer med våra förslag precis enligt tidsplanen, nämligen i juni. Vi utgår från att landsting och kommuner, precis som de skall, behåller sitt ansvar för den dagliga skötseln av vården och omsorgen.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Med tanke på att bildandet av denna kommission före valet gav ett intryck av handlingskraft, att man skulle göra något åt personalsituationen inom vården, hade jag varit tacksam för att redan nu, med tanke på att det bara är några månader kvar, fått höra något från Mona Sahlin om några kraftfulla förslag till framför allt hur unga människor skall rekryteras. Men jag ser ändå fram mot juni så får vi se.

Fru talman! Jag skulle vilja rikta en fråga till Pierre Schori. För exakt tre veckor sedan ställde jag en fråga till Göran Persson om Sveriges agerande kring rättegången mot Abdullah Öcalan. Jag fick då beskedet av statsministern att Sverige avvaktade ett eventuellt EU-samarbete. Men om detta inte kommer till stånd var statsministern beredd att ta ett initiativ där Sverige självt begär att få sända en delegation för att bevaka rättegången och eventuella missgrepp som begåtts mot Abdullah Öcalan på fängelseön. Såvitt jag vet har ingenting hänt. Min fråga är därför ganska enkel. Vad händer i denna fråga?
Fru talman! Det som händer är att vi alla avvaktar rättegångens inledning, och vi avvaktar den med stor oro och förväntar oss att denna rättegång skall bli öppen och rättvis och att utländska observatörer skall kunna vara närvarande. Ännu har vi inte kommit dit. Vi har inte fått klara besked från de turkiska myndigheterna. Men detta är inte en sak som man kan gömma undan, utan det krävs stor öppenhet och rättssäkerhet. Och vi är oroliga över det sätt som Öcalan förvaras på, och vi vet inte vad som egentligen händer. Vi har bara de turkiska myndigheternas ord. Men våra krav står fast, och vi kommer att fullfölja detta. Men jag kan inte ge några detaljer just nu.
Fru talman! Man kan konstatera att varken EU eller Sverige än så länge har begärt att få sända en delegation till Turkiet, utan man uttalar sig i ungefär samma allmänna ordalag som statsrådet gör nu. Men fortfarande kan vi inte se några tecken på en aktivitet mer än i ord. Men inga direkta initiativ har tagits. När jag ställde frågan förra gången fick jag medhåll från statsministern avseende behovet av att ganska snart få en läkare på plats för att undersöka de eventuella fall av tortyr och neddrogningar av Abdullah Öcalan som ganska många källor påstår förekommer. När det gäller den delen är det ganska bråttom att man ser till att officiellt från den svenska regeringen eller från EU begär att få sända en delegation, bl.a. bestående av läkare, jurister och parlamentariker. Jag kan emellertid konstatera att tre veckor har gått sedan jag ställde frågan, och fortfarande har inget initiativ från något håll över huvud taget tagits.
Fru talman! Det stämmer inte. EU-trojkan har varit på plats och framfört EU:s samlade uppfattning av det slag som jag redovisade här. Och från vår ambassad följer vi dagligen den här situationen. Vi är i daglig kontakt om denna situation och andra förhållanden som gäller det kurdiska folket.
Fru talman! För mig handlar detta om att man måste visa att Turkiet faktiskt officiellt avböjer någon annan nations rätt att delta, och det har man än så länge inte prövat.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Pierre Schori angående effekterna av Dublinavtalet. Folk är på flykt i sina egna länder på Jugoslaviska halvön och i Turkiet. De lever i kaos. När de sedan äntligen flyr och kommer till ett land och begär asyl är det ofta förvirrade berättelser som de ger. De ändrar sig, och det tas till intäkt för att de ljuger. Därmed kanske de inte får asyl. Många från Turkiet flyr i första hand till Tyskland och avvisas då. En del av dem har kommit till Sverige, men Sverige vill inte pröva deras skäl eftersom de redan är prövade i Tyskland. Samtidigt säger Tyskland att man har prövat deras skäl och inte tänker pröva dem igen när man tar emot dem för vidare befordran hem.
Fru talman! Det är riktigt att vi har flera fall - jag har själv nyligen sett detta på plats, i Malmö - där det kommer asylsökande från Danmark eller Tyskland där de tidigare sökt asyl och fått avslag. Sedan kommer de till Sverige. Då fungerar Dublinavtalet så att man skall återvända. Man kan inte söka asyl igen i ett land som har skrivit under Dublinkonventionen, utan då får man återvända - i det här fallet - till Tyskland eller Danmark. Detta fungerar. Det här nya och även Schengenavtalet innebär att man söker asyl en gång. Men vi vet att Danmark och Tyskland är rättsstater, som har skrivit under Genèvekonventionen och därför prövas asylrätten på ett korrekt sätt.
Fru talman! Det har framkommit nya uppgifter som visar att de här människorna har skyddsstatus. Då uppstår frågan: Kan de åka tillbaka till Tyskland och bli prövade på nytt? Jag upplever att man inte är villig att pröva när man redan har prövat. Vidare har jag erfarit att Sverige kan göra en prövning om vi vill och om den som söker går med på det, vilket man gör. Det är detta som är anledningen till min fråga här.
Fru talman! Envar som kommer till Sverige och söker asyl får sin sak prövad. Med Dublinavtalet blir det så att de länder som har skrivit under det prövar bara en gång men då får man sin sak ordentligt prövad, med all den rättssäkerhet och med de konventioner som finns som grund. Vi har ingen anledning att, och skall heller inte enligt det här avtalet, ifrågasätta Danmarks eller Tysklands hantering av detta. Det är själva förutsättningen för det hela. Det kan inte vara så att man skall kunna söka en gång i ett land och sedan söka en gång till på exakt samma grund.

Fru talman! Det utbröt också krig efter spänningarna. Vi har verkat väldigt kraftfullt gentemot våra två samarbetsländer sedan 30 år för att de skall sluta fred med varandra. Där har den afrikanska enhetsorganisationen OAU varit medlare. Etiopien accepterade först detta avtal men det gjorde inte Eritrea. När Eritreas utrikesminister i början av februari var här förde vi ingående samtal med dem. Vi vädjade till dem och uppmanade dem att underteckna avtalet. Så har nu skett, två veckor efter besöket i Stockholm. Jag tog då också upp den fråga som här har tagits upp, nämligen att man från etiopisk sida deporterade eritreaner som inte hade med det hela att göra, utan som jobbade eller var verksamma på annat sätt i Etiopien. Det menade vi var fel och det har vi protesterat mot.

Fru talman! Jag har en fråga om de kommunala bostadsbolag som är i kris på grund av tomma lägenheter och som oftast finns i kommuner med mycket dålig ekonomi. För att hjälpa de här kommunerna inrättade regeringen en bostadsdelegation den 1 juli 1998. Den hade 500 miljoner kronor till sitt förfogande. Ett sjuttiotal kommuner står i kö för att få hjälp. Under 1998 har delegationen slutit avtal med endast tre kommuner. Inte en krona har betalats ut, förutom 4 miljoner kronor för den administration som tydligen krävs för arbetet.
Fru talman! Det är riktigt att Bostadsdelegationen inrättades under fjolåret och tog itu med de ansökningar som fanns inne från kommunerna. I dag finns det, tror jag, 62 ansökningar från kommuner som begärt medel därför att man har övermäktiga åtaganden i sitt bostadsbolag. Det här är inte en alldeles enkel process. Väldigt noggranna förhandlingar och analyser görs tillsammans med kommunerna innan stöd betalas ut. Tanken är ju att problemet i sig skall lösas. Det skall vara en rekonstruktion av bolaget. Man skall riva undan fastigheter för att inte på nytt vara i samma situation om några år. Det skall också vara en lösning som är långsiktigt hållbar. Vidare krävs det kommunala insatser innan staten undertecknar ett avtal med kommunen om hur problemet skall hanteras. Nu är arbetet i Bostadsdelegationen i full gång. Vi räknar med att under det här året ha gett merparten av kommunerna besked om man är berättigad till stöd eller inte.

Fru talman! Staten ställer tuffa villkor på de kommuner som får hjälp. I fråga om de avtal som har tecknats står staten för ungefär en tredjedel av kostnaderna. Kommunerna får ta resten. Delegationens regler borde ge större möjligheter att t.ex. förhandla direkt med bostadsbolagen i kommuner där ekonomin är mycket svår och är på väg att kraftigt försämras. Sådana rekonstruktioner sker ju i privata fastighetsbestånd och i bostadsrättsföreningar där kommunal borgen inte råder - på skattebetalarnas bekostnad och till betydligt större belopp än vad som går till kommunerna via Bostadsdelegationen. Min fråga är om ministern är beredd att se över reglerna för Bostadsdelegationens arbete eller se till att det åtminstone påskyndas så att de här kommunerna inte behöver ta till drastiska nedskärningar inom vård, omsorg och skola som vi allihop värnar.
Fru talman! Från regeringens sida har vi tagit initiativ till att påskynda arbetet i Bostadsdelegationen. Jag kan konstatera att Bostadsdelegationen nu så att säga är uppe i sin fulla arbetskapacitet och arbetar intensivt med de ansökningar som inkommit. Jag vill understryka att det är kommunerna som är ägare till sina bostadsbolag. De förhandlingar som sker förs i första hand med kommunerna och kräver kommunal medverkan för att lösa problemet på de orter där man har bekymmer med sitt kommunala bostadsbolag. Skall man lösa problemet handlar det inte om att bara skicka över en summa pengar från statens sida, med risken att man om några år på nytt står inför samma situation. Det handlar i stället om att teckna ett avtal med kommunen om att vidta verksamma åtgärder för att lösa problemet och se till att man får en rekonstruktion. Man får banta ned sitt bostadsbestånd. Vidare skall det finnas förutsättningar för det kommunala bostadsbolaget att bli ett livskraftigt företag framöver.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Klingvall angående änkepensionen - speciellt för en ganska liten grupp, nämligen UD tjänstemännens änkor. De drabbas på ett speciellt sätt eftersom det tycks vara så att man förväntas ha en inkomst för att få ihop pensionspoäng. Därför undrar jag vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att även dessa, oftast förtjänstfullt arbetande personer, skall känna en trygghet inför sin ålderdom och en eventuell efterlevandepension.
Fru talman! Vi har inget pågående arbete som just berör den här gruppen änkor. Däremot pågår ett arbete med efterlevandepensionerna som helhet. Där har vi ett betänkande som varit ute på remiss och som vi nu kommer att arbeta vidare på för att före sommaren lägga fram en proposition när det gäller efterlevandepensionernas anknytning till det reformerade pensionssystemet.
Fru talman! De här kvinnorna make och t.ex. tar hand om barnen i det land där makan/maken tjänstgör.
Fru talman! För att kunna tjäna in pensionsrätt gäller det att man har en förvärvsinkomst. Har man inte det får man också räkna in annat som är pensionsgrundande. I det nya pensionssystemet finns det andra delar som också är pensionsgrundande förutom förvärvsinkomst. Men jag vill återigen upprepa att det inte pågår något arbete som berör just den här gruppen änkor.

Fru talman! Innan den muntliga frågestunden diskuterade vi här i kammaren justitieutskottets betänkande om EU-bedrägerier och korruption. EU organisationen har blivit en ny plattform för personer som vill ägna sig åt bedrägerier och korruption. Det har också blivit ett nytt forskningsområde där det intressanta är att se vilken betydelse EU:s strukturer och regler har och hur kontrollen skall utformas. I detta betänkande gäller det att Sverige skall godkänna ett antal konventioner som skall skydda EU-gemenskapens finansiella intressen. Det innebär också att vi i svensk lagstiftning får ett nytt brott som kallas subventionsmissbruk och även ett som kallas bestickning av utländska ministrar, parlamentsledamöter och tjänstemän. Det straffbeläggs. Dessa konventioner och detta betänkande har Miljöpartiet inte alls något emot, utan bifaller dem. Men den stora frågan är: Förhindras nu bedrägerier genom detta? Så är tyvärr inte fallet tror Miljöpartiet. Det som är värt att notera och som måste diskuteras fortsättningsvis är naturligtvis EU:s strukturer och hur dessa befrämjar bedrägeri och fusk. Några av dessa strukturer är helt uppenbara. · Ärendemängden. Mycket av det EU sysslar med i dag borde skäras ned. Men mer och mer läggs i stället dit. · Byråkratin. Den oändliga byråkratin där man inte har en överblick måste också skäras ned. · EU-lagstiftningen. Hur långt skall den gå? När det gäller skatter och avgifter för varor finns det en mängd kryphål som människor utnyttjar, och det blir smuggling av varor på olika sätt. · Myndighets och politikerkulturen. Den måste diskuteras framgent. Vi skall inte acceptera hemlighetsmakeriet. Det kan vi vara eniga om här från svensk sida. Vi jobbar för att det skall bli öppenhet. · Svågerpolitik, vänskapskorruption och mutor. Här kommer kontrollen in. Det skall vara ett sådant klimat att det över huvud taget inte skall vara acceptabelt att skaffa fördelar. Kommissionens uppbyggnad - en för alla, alla för en - gör också att oegentligheter kan fortgå om man skyddar varandra. Hur lång tid kommer det förändringsarbete som nu krävs att ta? Dessa konventioner som nu Sverige skriver på och som vi fattar beslut om här i riksdagen kommer inte att gälla. Det är många länder som inte skriver på konventionerna, och de träder inte i kraft förrän alla har gjort det. Det finns sådana länder som drar konventionerna i långbänk och inte har så stort intresse av att skriva på dem. Omfattningen av fusket kan man också diskutera. I betänkandet uppger regeringen att 12 miljarder av EU:s totala budget på 750 miljarder har försvunnit. Men andra talar om 3 %, 10 % och 20 % i stället för de 1,7 % som de 12 miljarderna utgör. Vi får inte riktigt reda på hur mycket det egentligen är. Nu diskuteras 1997 års rapport. Hur skall vi kunna kontrollera dessa konventioner som vi nu skriver på? Det finns massvis med glipor. Hur skall vi kunna bevisa att dessa pengar har använts på avsett sätt? Det finns så många sorters fusk, inte minst när det gäller strukturpengarna och jordbrukspengarna. Man undrar hur det står till med själva EU kommissionen med de oegentligheter som förekommit där och om den bestraffas för dessa. Revisionsrättens rapport för budgetåret 1997 är inte den första i ordningen som visar på misshälligheter. Det har försiggått i många år, och många rapporter har sagt samma sak. Ändå har man inte gjort någonting utan rekommenderat ansvarsfrihet för kommissionen. Varför har man inte från Sveriges sida stött EU parlamentets reaktion? Varför gick det så långt som det gjorde innan det hände någonting? Vis av erfarenheten vet man att det måste vara bättre kontroll. Nu diskuteras att inrätta en särskild bedrägerirotel med 300 anställda som skall ligga utanför kommissionen. Det är nödvändigt. Den nuvarande har 130 anställda inom UCLAF. Men hur går det i framtiden med detta system? Ambitionen är att utvidga österut och vara en ekonomisk stormakt. Hur skall det kunna gå att kontrollera om de tolv länder som knackar på dörren skall in i gemenskapen och in i denna struktur? Man kan bara se till problemet med konsultfirmor som nu har förekommit. Hur skall det bli med en större utvidgning? Kommissionen har varit sluten, och därför har dessa misshälligheter inte uppdagats i tid. Det är en nödvändighet när den nya kommissionen tillträder att det är en helt annan öppenhet. Det har högsta prioritet. Slutorden är att Miljöpartiets åsikt är att EU strukturen gör EU till en idealisk grogrund för bedrägerier och korruption. Det är inte bara Miljöpartiets åsikt, utan i en rapport från 1998 skriver Ulrich Sieber vid universitetet i Würzburg: Medlemsländerna försöker bekämpa bedrägerier med juridiska och organisatoriska åtgärder. Men övernationella system är så känsliga för fusk att inte ens en ännu större kontrollapparat och ännu mer utredningsresurser löser problemet. Det är precis så som vi tror att det förhåller sig, fru talman.
Fru talman! När jag höll mitt inledningsanförande markerade jag vikten av att bekämpa korruption och bedrägeri. Men samtidigt varnade jag för den bild som man tidvis ser uppmålad av EU som någon halvkorrupt organisation nere på kontinenten. Jag tycker att Kia Andreasson i sitt anförande är snubblande nära den beskrivningen och den antydan. När jag, och säkert flera andra i utskottet, kritiserar ett antal företeelser och önskar effektivare metoder för att bekämpa de här oegentligheterna gör jag, och många med mig, det utifrån den utgångspunkten att jag bejakar det europeiska samarbetet. Jag ser den europeiska gemenskapen som någonting positivt. Men jag vill få bort de fläckar som finns för att man skall få trovärdighet i detta samarbete. Fru talman! Man kan fråga sig vad Kia Andreasson har för utgångspunkter när hon kritiserar EU. Vill hon, med de här svagheterna som bör bekämpas, visa att EU är så dåligt att man bör lämna det? Sedan för hon ett resonemang om hur mycket pengar som spills bort. I en stund av klarsyn säger hon: Tänk om man kunde satsa dessa pengar på EU Det låter nästan så att kunde vi bara få lite effektivare system för regionalfonder och jordbrukspolitik skulle vi kunna kraftsamla kring EU-utvidgningen. Vilken är Kia Andreassons uppfattning? Är det att själv lämna EU och bejaka EU-utvidgningen? Jag tycker att det finns väldigt många inlägg från Miljöpartiet som tyder på att engagemanget för utvidgningen österut och framför allt för det egna svenska medlemskapet är väldigt dåligt. Fru talman! Det beror lite grann på vilka utgångspunkter man har när man kritiserar EU. Svagheter och felaktigheter skall tydliggöras, bekämpas och förebyggas. Men jag och Moderata samlingspartiet kritiserar utifrån den inställningen att det som är bra kan bli ännu bättre. Den inställningen tror jag inte delas av Kia Andreasson.
Fru talman! Jag väntade på det här inlägget från Anders G Högmark. Så fort jag eller Miljöpartiet har kritiserat och påpekat brister i EU under den tidigare mandatperioden har alltid just den här harangen kommit i slutet på Anders G Högmarks inlägg. Jag tyckte att jag tydligt sade vad som var fel. Det är för mycket som är övernationellt. Det är många beslut som inte alls behöver fattas i EU. Därför kan man skära ned. Sedan har vi bidragssystemet. Man har en budget på 750 miljarder som består av skattemedel från de olika länderna. Att få en organisation att handskas varligt med dessa pengar eller se till att det inte fuskas är nästan en omöjlighet. Därför måste det skäras ned på alla områden så att det blir hanterligt. Man skall bara ta upp de frågor som måste vara gemensamma och gallra bort resten. Om man inte granskar kritiskt, går det ju så långt som det har gjort nu. Hela kommissionen har avgått, och alla tragedier som det innebär blottläggs. Det var ju otroligt svårt att få reda på vad som egentligen försiggick på grund av denna slutenhet. Det var en anställd som var så modig och besatt ett sådant civilkurage att han var beredd att såga av den gren han själv satt på. Han blev ju avskedad. Det var denna tjänsteman som talade om hur det stod till. Först ville ingen tro på honom, men sedan blev det så markant att det kom fram. Nog måste Anders G Högmark tycka att kritiskt granskande också är positivt, vad man än tycker om själva EU-organisationen.
Fru talman! Jag hoppas att jag uttryckte mig klart. Tydligen var jag inte tillräckligt klar för att Kia Andreasson skulle uppfatta det. Jag har en bestämd uppfattning om att man skall kritisera, bekämpa och förebygga oegentligheter, korruption och annat. Man skall nagelfara och se om man kan förbättra genom att bygga upp klarare regelsystem. Man skall kräva större klarhet i de olika programmen i målen så att man kan utvärdera dem på ett bättre sätt. Det handlar om att vinna trovärdighet i form av att vara effektiv i medelsanvändningen - att pengarna används på ett bra sätt - men också att vinna trovärdighet i det gemensamma Europaarbetet. Det råder ingen tvekan om att den här typen av oegentligheter och dålig effektivitet i hanteringen av vissa pengar skadar Europatanken och förmågan att samverka. Jag kommer med denna kritik samtidigt som jag och Moderata samlingspartiet ser Europasamverkan i EU och en fortsatt utvidgning österut som någonting i grunden positivt. Inslagen av överstatlighet skall dock vara begränsade. Vi i Moderata samlingspartiet är inte speciellt intresserade av överstatlighet. Men när man hör på Kia Andreasson och hennes kritik får man en känsla av att hon tar dessa felaktigheter, som jag också tycker så illa om, som intäkt för att vi bör lämna gemenskapen. Samtidigt talar hon om värdet av östutvidgningen. Det är bra att andra kommer med i EU, men vi själva skall inte vara med. Fru talman! Låt mig avsluta med överstatligheten. När det gäller miljöinsatser och att driva en aktiv miljöpolitik har Miljöpartiet och de gröna inte varit främmande för ganska stora inslag av överstatlighet i EU-arbetet. Man får välja vilken gren man skall sitta på.
Fru talman! Det är egentligen inte alls så krångligt att förstå. Miljöpartiet accepterar naturligtvis resultatet av folkomröstningen, även om det var väldigt knappt, som innebär att vi skall arbeta i EU. Men vi har samtidigt varit väldigt kritiska till de strukturer som finns. De befrämjar allt det negativa som vi ser nu. Det har vi sagt hela tiden. Amsterdamfördraget är ett annat avtal som går ännu längre i överstatlighet. Det har gjort att vi har tyckt att vi kunde ha en ny folkomröstning och gå ur. Man kan ha dessa två bollar i luften utan att blanda ihop dem. Men nu diskuterar jag vad som måste göras i samband med bedrägerier och korruption. Strukturerna verkar mer eller mindre heliga. Man vill inte ändra det man har sagt i de ursprungliga fördragen. Jag har ofta påpekat här att jag anser att fördragstexterna med de ursprungliga strukturerna måste ändras, inte minst inför östutvidgningen.
Fru talman! Jag tror inte att det för så mycket längre att vi har den här debatten. Vi har fundamentalt olika utgångspunkter. Kia Andreasson säger att hon och Miljöpartiet accepterar att folket tyvärr, nästan uttalat, har beslutat om att vara kvar i EU. Moderata samlingspartiet har en annan inställning. Vi inte bara accepterar det, utan vi bejakar det. Vi ser något positivt i det. Vi ser möjligheterna i Europasamarbetet. Och en förutsättning för ett framgångsrikt Europaarbetet - och det kan vi vara överens om - är att fler stater kommer med och att man kan ändra beslutsmekanismerna. Det förutsätter dessutom att man ägnar sig åt de väsentliga sakerna - det som bara kan skötas på en hög nivå. I övrigt bör nationerna själva fatta besluten enligt den klassiska subsidiaritetsprincipen. Jag kan gärna hålla med om att det är en olycka att EU på central nivå har sysslat med saker som med fördel kunde hanterats på en lägre nivå. Moderata samlingspartiet och jag tycker att Europasamarbetet är löftesrikt. Det är vår utgångspunkt. Kia Andreasson accepterar att det svenska folket vill vara kvar. Det är lite skillnad på detta att vilja bejaka och utveckla och att bara hänga med på släpvagnen.
Fru talman! Vi får väl se vart det leder i framtiden och om vi har rätt i vår analys att de strukturer som den nuvarande EU-organisationen har inte är hållbara på längre sikt. Det gäller både bedrägerier och korruption och de budgetmässiga termerna för att hålla kontroll på det och samtidigt utvidga. Det går inte att göra en utvidgning samtidigt som man vill göra en fördjupning och åstadkomma en större överstatlighet. Det är vår åsikt. Jag har också sagt många gånger att det är klart att vi måste ha ett Europasamarbete, men inte med de strukturer som finns. Det är detta vi vill ändra på. Men det är kanske redan så fast i de ursprungliga dokumenten att man inte vill ändra där. Då är det mycket svårt att få den förändring som vi strävar efter.
Fru talman!

Här föreslås att det begränsade kravet på juridisk examen för högre chefer tas bort. Frågan berördes redan i budgetpropositionen för 1999. Men det åtföljdes inte av något förslag från regeringens sida. Eftersom utskottet då delade regeringens syn, liksom även Rikspolisstyrelsen, bad vi regeringen återkomma med en proposition i frågan. Det är alltså ett enigt utskott som står bakom det här betänkandet. Egentligen skulle väl inte någon debatt behöva äga rum, såvida det inte finns några särskilda synpunkter som man vill framföra. Frågan om rekrytering och utbildning av chefer inom polisväsendet har varit föremål för översyn av en särskilt tillsatt arbetsgrupp. Rikspolisstyrelsen har därefter givits i uppdrag att med utgångspunkt i arbetsgruppens förslag och styrelsens remissyttrande lämna förslag till utformning av en ny chefsutbildning och ett nytt system för rekrytering till denna utbildning. Uppdraget har redovisats och styrelsen anser att systemet för chefsutbildning och rekrytering måste förbättras och anpassas till de nya krav som ett förändrat polisväsende ställer. Kompetens inom andra områden såsom ekonomi, teknik, arbetsledning osv. måste få större betydelse vid chefsrekrytering. Eftersom riksdagen tidigare, 1980-81, givit tillkänna kravet på fullständig juristutbildning för tillträde till polischefsbanan måste frågan tillbaka till riksdagen för ett upphävande av detta krav. Kravet på juridisk examen kom till stånd vid en tidpunkt då polismyndigheterna var många. Därmed var de också små. Det var för att säkra tillgången på juridisk kompetens vid varje myndighet som kravet tillkom. I dag är polismyndigheterna färre och större. De har flera arbetsuppgifter och de har ett omfattande ansvar för personal. Ekonomiadministration och den tekniska utvecklingen ställer också nya krav. För att kunna tillgodose ökad kompetens på dessa områden krävs att polisen ges möjligheter att bredda rekryteringsbasen för chefer inom polisväsendet. Borttagandet av kravet på juridisk examen för högre chefer inom polisen innebär inte att inte kravet på kvalificerad juridisk kompetens måste finnas på varje polismyndighet. Likaså måste varje chef inom polisväsendet ha ingående kunskaper om rättsreglerna som gäller inom det egna ansvarsområdet. Också varje polisman måste vara väl insatt i de rättsregler som gäller inom hans dagliga verksamhet. Det är alltså ett enigt utskott som har ställt sig bakom förslaget, och det finns således inga reservationer fogat till betänkandet. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Betänkande JuU18 om chefsförsörjningen inom polisväsendet innebär att riksdagen tar bort kravet på juridisk examen för högre chefer. Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet. Men låt mig ändå få ta upp några synpunkter. Det är oerhört viktigt, om polisens verksamhet skall fungera effektivt, att den leds av chefer med hög kompetens. Chefer måste eventuellt våga bryta gamla revir för att öka samarbetet inom organisationen så att man får en betydligt större öppenhet. Det ställs också höga krav på ledarskapsförmågan hos högre chefer om de skall lyckas i sin verksamhet. I och med det beslut vi fattar i dag anser vi moderater att vi inte på något sätt får släppa taget, utan att såväl riksdag som regering måste följa frågan även fortsättningsvis.

Fru talman! Det är ett enigt utskott, och vi yrkar också bifall till hemställan i betänkandet. Men jag tycker i alla fall att man skulle vilja säga några ord. Jag noterar att det här betänkandet motsvarar en A 4-sida, eller, dubbelvikt, en A 5-sida. På en sida står ordet kompetens åtta gånger. Jag vill att vi skall ta till oss detta att vi alla här, tror jag, är oerhört angelägna om att den här nödvändiga reformen medför att vi får kompetenta, duktiga och bra polischefer. Det tycker jag är särskilt viktigt utifrån den utgångspunkt jag har, nämligen att jag på sikt vill se att polisen tar över förundersökningen i brottmål helt och hållet och frigör åklagarna från det arbetet. Men det ställer då oerhört höga krav på tilltron till polismyndighetens juridiska kompetens och även på dess integritet. Vad jag vill höja ett varningens finger för är att vi får politiska tillsättningar. Det finns en tendens, menar jag, i Sverige att vi håller på och politiserar chefstjänster långt ned i statsförvaltningen. Detta är en oroande utveckling. Det krävs, som sagt var, en hel del kompetens, som Margareta Sandgren sade här. Den kompetensen är det inte alls säkert att man har för att man har ett politiskt förflutet eller ett förflutet i facket eller för att man är ett villigt redskap i maktens händer. Den typen av polischefer vill vi inte ha. Det skall mera präglas av den gamla ämbetsmannamodellen med personer med stor integritet, kunskap och social kompetens. Det är naturligtvis alldeles extra viktigt med polisväsendet, där ju allmänhetens förtroende för verksamheten är så betydelsefull. Med detta har jag sagt att jag inte är helt nöjd med hur det ser ut på alla håll och kanter i svenskt polisväsende i dag. Jag kommer att återkomma om vi inte får någon ordning på de här politiska utnämningarna.

Fru talman! Jag vet inte vad Rolf Åbjörnsson har för fog för att säga att det skulle finnas oro för politiska utnämningar när det gäller polischefstjänsterna. Jag tycker att det är viktigt att man har rätt kompetens. Sedan kan man ju tala om att det står kompetens åtta gånger. Men Rolf Åbjörnsson nämnde ju själv att det skall finnas juridisk kompetens. Det finns också angivet i såväl betänkandet som i propositionen att det skall finnas kompetens när det gäller teknik och teknisk utveckling, när det gäller ledaregenskaper, strategi, personal och ekonomiadministration. Vi skall naturligtvis sträva efter att vi har rätt människor på rätt plats och med rätt kompetens som kan utveckla verksamheten. Jag vill också passa på att säga till Maud Ekendahl att vi naturligtvis skall följa den här frågan och återkomma.